Herr talman! Jag är litet förvånad över Lars Tobissons historieskrivning. Den proposition som vi nu talar om fanns nämligen tillgänglig vid den över läggning som vi hade kl. 13.00. Propositionen är mycket kortfattad, och man kan mycket snabbt sätta sig in i vad den innebär. Den innebär samma saker som riksdagen beslutade om 1984, därutöver är det inga märkvärdigheter. Propositionen fanns med i bilden, och det var ingen som då ansåg att det var särskilt anmärkningsvärt att man skulle ha fem dagars motionstid. Vi vet ännu inte riktigt hur utskottsbehandlingen kommer att gå till och hur lång tid den kommer att ta i de olika fallen. Det kan hända att dessa ärenden kommer upp till avgörande samma dag, och det kan hända att de kommer upp under samma vecka. Det beror litet grand på hur utskotten arbetar och vad som kommer fram i den behandlingen. Avslutningsvis vill jag säga att jag har i varje fall inte fått någon information om att Lars Tobisson har sökt kontakt med mig. Jag vill dock allmänt uttala en vilja att i den mån Lars Tobisson vill mig något ställer jag upp och diskuterar med honom när han så önskar.

Herr talman!

Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Sverige har ställt sig bakom WHO:s hälsopolitiska strategi där bl.a. målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 26 under perioden 1980-2000 ingår. Under senare år har alkoholkonsumtionen i vårt land tenderat att öka. Olika undersökningar tyder på att konsumtionsökningen har varit betydande i ungdomsgrupperna. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en arbetsgrupp som under åren 1989 och 1990 genomför en landsomfattande aktion mot alkohol och andra droger, den s.k. Athenagruppen. I arbetsgruppen ingår representanter för folkrörelser och myndigheter som arbetar med drogfrågan. Gruppen initierar olika drogförebyggande verksamheter och opinionsbildande insatser. Socialstyrelsen har helt nyligen till regeringen överlämnat ett handlingsprogram, avseende insatser för att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 9 till år 2000. Programmet innehåller förslag till en serie åtgärder för att uppnå målet. I anslutning till handlingsprogrammet överlämnade socialstyrelsen en rapport med anledning av regeringens uppdrag till socialstyrelsen om att överväga åtgärder i syfte att minska alkoholens tillgänglighet i ungdomsgrupperna. Rapporten innehåller bl.a. förslag till vissa förändringar av alkohollagstiftningen. I ett av riksdagen antaget betänkande har socialutskottet nyligen tagit upp olika frågor om åtgärder som kan leda till en sänkning av alkoholkonsumtionen. Utgångspunkten för sådana åtgärder bör enligt utskottet vara de riktlinjer för alkoholpolitiken som riksdagen fastställde år 1977. Dock anser utskottet att åtgärderna i vissa avseenden kan behöva anpassas till samhällsförändringar och ny kunskap inom alkoholforskningen. Regeringen följer noga utvecklingen på alkoholområdet och har under de senaste åren vidtagit olika åtgärder med anledning av den ökade alkoholkonsumtionen. Ytterligare åtgärder kan visa sig bli nödvändiga. Till grund för regeringens fortsatta överväganden kommer att ligga såväl socialutskottets nyss nämnda betänkande som socialstyrelsens handlingsprogram för en sänkning av alkoholkonsumtionen och styrelsens förslag för att minska alkoholens tillgänglighet i ungdomsgrupperna. Nordiska rådet antog förra året en rekommendation i vilken Nordiska ministerrådet rekommenderades att utarbeta ett tidsbestämt aktionsprogram för att uppfylla WHO:s mål om en 25-procentig minskning av alkoholkonsumtionen till år 2000. Frågan bereds för närvarande av nordiska socialpolitiska kommittén. Samverkan mot alkoholmissbruk ingår som ett prioriterat område i det reviderade samarbetsprogram som fastställdes av socialoch hälsovårdsministrarna vid 1988 års socialpolitiska ministerrådsmöte i Sverige. Som jag tidigare har sagt har Sverige för sin del ställt sig bakom WHO:s hälsopolitiska målsättning i den här frågan. Sverige kommer även fortsättningsvis att driva alkoholfrågan i Nordiska ministerrådet, som i sedvanlig ordning kommer att lämna meddelande om läget med anledning av rekommendationen vid Nordiska rådets kommande session i Reykjavik. Avslutningsvis vill jag understryka att jag helt delar socialutskottets uppfattning att vi måste finna konkreta åtgärder som leder till en varaktig sänkning av alkoholkonsumtionen. I likhet med utskottet menar jag att alla medel som kan leda till en minskning av alkoholskadorna måste övervägas, såväl åtgärder för att begränsa tillgängligheten som åtgärder för att minska efterfrågan.

Herr talman! Får jag först välkomna statsrådet Lindqvist till det nya ämbete han nyss har trätt in i, där han, som regeringens ansvarige för alkoholpolitiska och andra drogpolitiska frågor, får ta tag i en mycket svår arbetsuppgift. Den är oerhört viktig och angelägen att nå framgång i. När det gäller att hantera tunga politiska frågor är det viktigt med både god insikt, klara mål och effektiva praktiska medel. I den analys som statsrådet gör av läget konstaterar han att det har gått åt fel håll. Det har inte blivit som riksdagen har beslutat och som politikerna hade tänkt sig. Han lämnar också en del andra uppgifter som jag inte har anledning att polemisera emot. Han säger sig vidare vara helt beredd att ställa sig bakom riksdagsbeslutet om WHO-målet och att vidta åtgärder. Det som kan bekymra när man tittar i backspegeln och ser regeringens passivitet under flera år är att det finns ingenting som säger att statsrådet Lindqvist är beredd att bryta den försiktighet, för att inte säga passivitet som har varit rådande. Regeringen har sagt flera gånger att man ställer upp på detta mål, men man lägger ingen kraft bakom orden. Jag menar t.ex. att det faktum att man i de senaste årens regeringsdeklarationer inte ens nämner vårt största medicinska och sociala problem är illavarslande och tyder på ett oengagemang som inte kan anses vara i linje med riksdagens önskemål. Ett annat faktum är att man avstår från att använda prisinstrumentet på det aktiva sätt som riksdagen har förutsatt. Det finns också där anledning till skärpning. En tredje punkt som har kunnat iakttas under de senaste åren är att regeringen har tillsatt en utredning om handeln med drycker, som närmast kom med en önskekatalog för krögarna. Så småningom avskrev regeringen tanken på att släppa fram dessa tankegångar i praktisk tillämpning. Men en attityd hann ändå planteras, som har gjort att man i Stockholm nu upplever en av de svåraste perioderna i anledning av en slapp behandling av ärenden som gäller utskänkningstillstånd. En fjärde sak att iaktta är att socialutskottet här i höstas sade: Nu får det vara nog, nu måste regeringen handla. Budskapet i socialutskottets betänkande, som i och för sig inte är originellt — det är närmast en upprepning av 1987 års beslut, vars innehåll statsrådet Lindqvist säger sig dela — är nämligen: Gör någonting! Det är den signalen som nu måste leda till handling. Herr talman! Jag tror inte att vi behöver ny lagstiftning och en massa nya regler. Vad vi behöver göra är att se till att det vi redan har bestämt oss för blir gjort. Statsrådet Lindqvist säger nu att regeringen gör en del. Man har ju tillsatt en arbetsgrupp som heter Athena. Det är gott och väl. Men det ger ett intryck av att man menar: Nu har vi en arbetsgrupp som skall agera i dessa frågor, och då är väl det närmast till fyllest. Det går inte att undgå misstanken att man läser ut en sådan hållning. Socialstyrelsens program har kommit. Jag tycker att det är välgörande klart. Samma sak gäller där — det gäller att få det omsatt i praktisk handling. Herr talman! När det gäller min fråga om vad regeringen tänker göra för att aktivera sig i Nordiska rådets beslut att Nordiska ministerrådet skall agera för ett tidsbestämt aktionsprogram ger regeringen inget besked. Man säger här, som i andra frågor, att man noga följer detta och att man skall rapportera. Men ett tidsbestämt aktionsprogram har vi inte sett någonting av, trots att det snart är ett år sedan det beslutet fattades. Jag tror alltså att det vill till betydligt mer av krafttag än att säga att man nogsamt följer utvecklingen. I den spaningen kan man möjligen säga att regeringen har varit aktiv, men när det gäller att komma till praktisk handling har det saknats mycket. Herr talman! Jag skall inte sätta något betyg över statsrådet Lindqvists sätt att hantera sitt ämbete, för han har inte fått sin chans ännu. Låt mig ändå säga att min avsikt med dessa kritiska ord närmast är att Bengt Lindqvist skall känna sig uppmuntrad och känna att han har riksdagens stöd i allt väsentligt för de aktiva åtgärder han tänker vidta, i den mån han nu engagerar sig för det program som socialutskottet har pekat på och det särskilda handlingsprogram som socialstyrelsen har sagt sig vilja genomföra. Jag tror att det skulle vara värdefullt om statsrådet Lindqvist av och till tog till orda i en positiv ton för ett engagemang som verkligen leder mot målet, så att vi når en minskning av alkoholkonsumtionen. Här finns oerhörda vinster att hämta — för folkhälsan, ekonomiskt, socialt och allt vad vi vill. Det är hela tiden plusposter, om vi lyckas pressa ner alkoholkonsumtionen, och i den uppgiften måste statsrådet och regeringen ta nya tag.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Först vänder jag mig helt kort till Elver Jonsson. Han säger att regeringen har riksdagens stöd — men har vi våra uppdragsgivares stöd för den politik vi beslutar här i riksdagen? Herr talman! Jag kan faktiskt inte undgå att bli förvånad när jag följer den svenska alkoholdebatten och den debatt som har varit hitintills i dag och som troligtvis kommer att fortsätta. När man diskuterar de minsta liberaliseringar av svensk alkoholpolitik och lagstiftning, får man nästan uppfattningen att Sverige skulle ramla samman som samhälle och människorna skulle ligga och flyta i rännstenarna bara vi liberaliserade det allra minsta. Detta är förvånansvärt. Man kan lätt konstatera, baserat på all tillgänglig statistik, att det som svenska folket konsumerar per capita är ytterst litet, jämfört med andra länder. Om dessa andra länder kommer att uppnå WHO målet — som i och för sig har en muslimsk bakgrund; det skall vi inte undgå att notera — om en sänkning med 25 96, så kommer de ändå att ha en alkoholkonsumtion per invånare som ligger långt över vad vi har i dag i Sverige. Jag är förvånad över att ekonomisk, kulturell och industriell verksamhet över huvud taget kan fungera i dessa länder där man konsumerar mycket mer alkohol än vad vi gör i Sverige. Med tanke på den lilla konsumtion som vi har jämfört med andra länder, borde det kanske vara viktigare att satsa våra resurser på andra problem i det svenska samhället än på detta. Visst finns det alkoholproblem. Visst har vissa människor svårt att hantera alkoholen. Men, som Ströyer sade i någon av sina teckningar, om det konstaterades att 10 90 av svenska folket väger för mycket, kan ju inte alla svenskar dra in en måltid om dagen — det hjälper inte de överviktiga. Men ungefär så är faktiskt den svenska alkoholpolitiken upplagd: alla skall drabbas, men resultatet uteblir. Statsrådet säger i sitt svar att man har vidtagit åtgärder. Men vad har de fått för effekt? Det är väl inte bara att stå i riksdagens och andra talarstolar och prata en massa som inte ger något resultat? Har den svenska alkoholkonsumtionen sjunkit de senaste åren? Herr talman! Tillbaka till anledningen till min interpellation, nämligen Örtendahls från socialstyrelsen förslag över hur man skall lösa de här problemen. Han tror — och det gör tyvärr alltför många andra — att ett ökat pris kommer att innebära en minskad konsumtion. Han måtte vara lycklig i sin naivitet! En sak som vi nästan aldrig diskuterar här i riksdagen är ju den alltmer tilltagande hembränningen. Vi kan inte blunda för att den finns. Och i och med att man ökar priset på alkohol så kommer automatiskt tillverkningen och konsumtionen av hembränd sprit att öka. Snabbvinsatserna har också varit uppe i debatten. Det har krävts att de skulle stoppas därför att de är fördärvliga. Okej, dem kan man stoppa. Men, herr talman, man kan gå in i vilken svensk livsmedelsbutik som helst och handla alla ingredienser för att tillverka vin där hemma. Skall man stoppa detta, så kommer butikshyllorna att se ut som om de gjorde i Rumänien innan Ceausescu föll: de kommer att vara helt tomma! Detta går alltså inte att stoppa. Den tullfria spriten kan man ju försöka sig på att stoppa, men vad blir det för effekt? När Svensson åker till Mallorca eller Kanarieöarna är priset på sprit ändå så pass lågt att det är lönt att ta hem — jag kan inte föreställa mig att man har i tankarna att föreslå ett totalt stopp för införsel av alkohol. Att sedan ett stopp för den tullfria spriten skulle innebära en dödsstöt för rederierna bör vi för protokollets skull notera. Jag har två frågor till statsrådet. Anser statsrådet att det finns ett samband mellan ett ökat alkoholpris och en ökad hembränning? Och kommer statsrådet att föreslå att all form av spritinförsel i Sverige skall förbjudas? Till sist, herr talman: Min zoologilärare lärde mig i skolan att strutsen inte fanns i vilt tillstånd i Sverige. Men när jag följer den svenska alkoholdebatten noterar jag att han finns. Han ser inte ut som en struts, men har agerar precis likadant.

Herr talman! Det är ett intressant svar som statsrådet har presenterat när det gäller åtgärder för att sänka alkoholkonsumtionen. Det hade varit än mer värdefullt om svaret också hade följts av direkta åtgärder i årets budgetproposition, som hade gjort det möjligt att förverkliga en del av de fina mål som nu finns både i socialutskottet, av riksdagen antagna och av riksdagen påbjudna, och det som socialstyrelsen har gått ut med i sitt särskilda handlingsprogram. Mycket av det som man nu arbetar för skall ske genom frivilligorganisationernas insatser. I årets budgetproposition finns det inte speciellt mycket pengar till deras förfogande för att göra de oerhört värdefulla insatser som man alltid pekar på. Jag arbetar själv i frivilligorganisationer och vet att väldigt mycket är på gång, men krafterna tryter snart om man inte också får ekonomiska resurser att klara av det hela. Därför hoppas jag att det synsätt som finns i svaret också skall återspeglas i möjligheter till förstärkningar av ekonomin. Det gäller att hejda den ökande konsumtionen hos ungdomsgrupperna. Det finns många fina projekt på gång ute i landet som just pekar i den riktningen. Man diskuterar en höjning av utskänkningsåldern till 20 år, som i så fall måste följas av åtgärder för att ge ungdomarna möjligheter till sysselsättning och att roa sig i andra former. Det krävs krafttag för att detta skall bli möjligt. Musikkaféer, Fryshuset och annat är exempel på sådant, som kan byggas ut över hela vårt land. Kvinnornas situation uppmärksammas inte speciellt mycket i socialutskottets betänkande och inte heller i interpellationssvaret. Det hade jag kanske inte väntat mig. Just deras ökade alkoholkonsumtion utgör, efter ungdomarnas, den största hotbilden, eftersom kvinnors utsatthet som alkoholister är så speciell. Det saknas vårdformer för kvinnor som har blivit missbrukare. Det finns ett antal platser på en klinik här i Stockholm. Det är vad som kan erbjudas. Det krävs speciella insatser för dessa kvinnor. De barn som finns i missbrukarhem kräver också speciella insatser. De far mycket illa. Om vi inte klarar av att ta hand om deras problem i tid har vi fostrat dem till en ny missbrukargeneration. I alkoholdebatten hänvisar man mycket ofta till 1977 års beslut. Jag har roat mig med att läsa igenom vad som då sades. Vi fick då, eftersom det var en borgerlig regering, stark kritik från socialdemokraterna för att de åtgärder som vidtogs var otillräckliga. När man ser på vad socialdemokraterna i dag har åstadkommit i form av åtgärder under den långa regeringsperiod de har haft inser man att de nog har glömt vad de sade år 1977. Resultatet har blivit att 1977 års beslut inte har verkställts. Antalet utskänkningsställen har ökat enormt under de senaste åren. Antalet systembutiker och tillgängligheten över huvud taget har ökat. Det finns väldigt mycket att göra, och jag hoppas att Bengt Lindqvist blir den kraft som vi förväntar oss inom socialdepartementet och med kraft verkar för en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen. Det räcker inte med en tvåårig kampanj. Athenagruppen gör ett gott arbete, men man måste inrikta sig på framtiden. Vi får heller inte minska skolornas möjligheter att bedriva ANT och SANT:-undervisning, vilket nu sker i mycket stor utsträckning. Jag vill påstå att det också märks i statistiken när nu ungdomar allt oftare gör en tidig alkoholdebut. Till Sten Andersson i Malmö vill jag säga att det samtidigt är upplyftande och beklagande att höra en företrädare för Sveriges riksdag som har så få och så dåliga kunskaper om alkoholens skadeverkningar. Sten Andersson representerar ett parti som med kraft vill motverka våld i samhället. Våldet i samhället är till största delen orsakat av alkoholkonsumtion. Det finns med i alla de våldssammanhang som man känner till. Vi vet att en sänkning av totalkonsumtionen också medför minskade skador i samhället. Det såg vi efter 1977 års beslut. När det vidtogs åtgärder i början på 80-talet sjönk också antalet alkoholskador och antalet våldsbrott. Det finns all anledning att ta lärdom av detta. Det finns väldigt många myter i alkoholdebatten, bl.a. att hembränning skulle öka när priset ökar. Hembränning är inte ett problem för länder som har restriktioner. Hembränning förekommer i stor utsträckning i många andra länder. I England har utvecklingen gått före när det gäller den hembränningskultur som vi i dag ser i Sverige. De människor i England som började med hembränning utgjorde ett mellanskikt, och i England finns inte den typ av restriktioner och heller inte det prisinstrument som vi har. Tror man att man kan komma åt hembränningen genom att sänka alkoholpriserna, är man ute på gungfly. Så är faktiskt inte verkligheten. Något måste göras åt hembränningen och snabbvinssatser som möjliggör en stor del av alkoholkonsumtionen. Det är en alkoholkonsumtion som läggs på den övriga och som är särskilt onödig. I årets allmänna motionstid har det från olika håll framlagts konkreta förslag till åtgärder som vi anser vara nödvändiga för att komma åt den problemställningen. Nu krävs det krafttag. Vi ser en förändrad alkoholkonsumtion, och det är främst ungdomarna och kvinnorna som far illa av den ökade alkoholkonsumtionen.

Herr talman! Det är totalkonsumtionsteorin som ligger bakom 1977 års beslut och också det beslut som riksdagen fattade i anledning av socialutskottets betänkande hösten 1989. Totalkonsumtionsteorin innebär att om man kan minska den totala konsumtionen av alkohol i samhället, minskar man också skadeeffekterna av alkoholen över hela skalan. Det är en utomordentlig utgångspunkt för den fortsatta alkoholpolitiken. I slutet av sitt svar ansluter sig statsrådet Lindqvist till socialutskottets uppfattning och konstaterar att man med alla medel måste söka minska alkoholskadorna och alkoholkonsumtionen och få till stånd en varaktig begränsning. Det är bra, och det finns anledning att med förväntan se fram emot ett förslag på det här området från statsrådet Lindqvist. Jag begärde ordet också för att kommentera den frågeställning som Sten Andersson i Malmö har tagit upp. Bakom den interpellation som han har ställt finns mycket av de fördomar och missuppfattningar som präglar en del inlägg i den alkoholpolitiska debatten. Sten Andersson ifrågasätter WHO målet och anser inte att det i sig är särskilt angeläget att uppfylla. Han vill ytterligare misskreditera målet genom att framhålla att muslimska länder också har anslutit sig till detta mål. Nu ser jag att Sten Anderssons intresse för den här frågan inte är större än att han har lämnat kammaren, men jag tänker ändå försöka att utifrån en annan utgångspunkt redogöra för hur man kan se sambandet mellan totalkonsumtionen och skadeeffekterna. Statshälsan har sedan en tid tillbaka bedrivit ett försök här i Stockholm med aktiva insatser när det gäller alkoholmissbruk och alkoholproblem på arbetsplatserna. Statshälsan konstaterar att samhället varje år förlorar 33 miljarder kronor i produktionsbortfall på grund av alkoholmissbruk. Vi kände i och för sig till tidigare att det fanns förluster, men Statshälsan har genom det här försöket klarlagt att man med olika aktiva insatser kan minska produktionsförlusterna. Jag vill i och för sig gärna diskutera alkoholpolitiken utifrån ett socialt och mänskligt perspektiv, men det kan också finnas anledning att se på alkoholfrågan utifrån något som man kan kalla för ett utbudsperspektiv. Det borde åtminstone intressera Sten Andersson i Malmö att se frågan på det sättet. Jag menar alltså att man med en restriktiv alkoholpolitik från samhällets sida, som innebär att man pressar tillbaka konsumtionen, också ger förutsättningar och stöd för det arbete som exempelvis Statshälsan bedriver för att minska alkoholkonsumtionen på arbetsplatserna. Det är enligt min mening inte möjligt att enbart ägna sig åt problemen och försöka minska konsumtionen hos dem som har problem. För att nå full effekt måste man också ha en negativ attityd i samhället till en alltför omfattande alkoholkonsumtion. Här ser man sambandet. Den restriktiva alkoholpolitik som riksdagen har beslutat om, och som såvitt jag förstår också Sten Andersson i Malmö egentligen står bakom, är en förutsättning för att man skall nå framgångar i arbetet med exempelvis insatser på arbetsplatserna. Man kan utifrån Statshälsans undersökning, som har letts av alkoholexperten Tom Bjerver, konstatera att tidigt ingripande, kamratstödjande arbete och andra insatser leder till en minskning av sjukfrånvaron, främst bland dem med tidigare hög sjukfrånvaro. Arbetskapaciteten ökar kraftigt jämfört med första besökstillfället. Hälsan förbättras enligt olika ”biokemiska markörer”, t.ex. levervärden. Eventuella återfall blir kortare och mindre allvarliga. Alkoholkonsumtionen hos dem som trots behandling inte slutar att dricka minskar med i genomsnitt 60 26 och antalet alkoholfria dagar ökar väsentligt. Alkoholproblematikerns egen uppfattning om sin situation bler mer positiv. Herr talman! Den här rapporten om Statshälsan är värd stor uppmärksamhet i den fortsatta alkoholpolitiska debatten. Det finns också anledning att kraftigt betona att den restriktiva alkoholpolitik som riksdagen beslutat om är en förutsättning för att man skall nå framgångar med den här typen av insatser på arbetsplatserna. Ett stöd till fortsatt verksamhet på arbetsplatserna genom Statshälsan och andra företagshälsovårdande instanser skulle kunna leda till en kraftigt ökad produktion i Sverige och till att den förlust på drygt 30 miljarder, som det nuvarande alkoholmissbruket leder till i arbetslivet, mifiskar.

Herr talman! Nyckelfrågan är hur vi skall kunna minska totalkonsumtionen av alkohol med 25 9o till år 2000. Jag vill framföra tre synpunkter. Den första synpunkten är att restriktionerna måste vara meningsfulla. Och jag tycker att åtskilliga av de förslag som socialstyrelsen har väckt är värdefulla och så småningom bör läggas fram för riksdagen. Den andra synpunkten är att vi måste skapa fler alkoholfria miljöer. Det råder numera enighet om att arbetslivet och trafiken skall vara helt fria från alkohol. Men antalet alkoholfria miljöer som är öppna för t.ex. ungdomar har minskat på ett oroväckande sätt. Det är snart bara kyrkorna som har den karaktären. I en stad som Stockholm, och särskilt i Stockholms innerstad, finns det nästan inte något ställe för de ungdomar som helt vill avstå från alkohol. Den tredje synpunkten gäller det personliga ansvaret. Jag tycker att det alltför litet framhålls att det inte är så svårt som det verkar att klara denna målsättning. Det går nämligen så till att de som avstår från alkohol fortsätter att göra det och att alla övriga drar ned sin konsumtion.

Herr talman! Jag vill kortfattat redovisa socialutskottets arbete i höstas när det gäller de alkoholpolitiska frågorna. I socialutskottet har vi försökt rationalisera arbetet så att vi skall få tid över att fördjupa oss i några principiellt viktiga frågor, och vi tyckte att alkoholpolitiken var en sådan fråga. Vi tog tid på oss och besökte socialstyrelsen och studerade dess arbete. Vi träffade företrädare för organisationer, och vi besökte Svenska läkaresällskapet som har en särskild arbetsgrupp för denna fråga. Jag tror att jag vågar uttala mig för hela utskottet och säga att vi inte kan gå till kammaren och hårt begära förslag om ytterligare restriktioner. Många av oss har uppfattningen att det är svårt att hävda och försvara de restriktioner som vi i dag har. Budskapet måste vara att en avvägning görs mellan kunskaper och restriktioner som får bärighet. Vi har försökt balansera riksdagens beställning till regeringen om en aktivare alkoholpolitik som så att säga skall stå på dessa ben, dvs. kunskap, information och restriktioner som har bärighet. Samtliga politiska partier ställer sig bakom, vilket jag tycker är en styrka, att vi skall försöka hålla nere totalkonsumtionen och att vi skall rikta in oss på att försöka få ungdomarna att uppskjuta sin alkoholkonsumtion så långt upp i åldern som möjligt. Dessutom skall vi rikta kunskaper och information särskilt till gravida kvinnor, och vi skall försöka hålla trafiken och arbetslivet fria från alkohol. Det här är alltså några konkreta områden där insatser skall göras, och i socialutskottet råder det enighet om att man på dessa områden, med hjälp av förbättrade kunskaper, kan nå resultat. Jag vill kortfattat även kommentera tillståndsfrågan. Det underlag som utskottet fick var att tillstånden inte sköts på ett bra sätt. Det är alldeles klart. I detta sammanhang måste det ske en skärpning från länsstyrelsen. Låt mig även säga att om man så att säga borrar ner sig litet grand i verkligheten tror jag att det råder ett dåligt förtroende mellan krögarna, länsstyrelsen och polisen. Det kan finnas risk för att krögarna inte kallar på polis på grund av att de inte vet vad det kommer att innebära, dvs. om de har skött sig eller inte. Det är alltså angeläget för länsstyrelser, kommuner, polis och restaurangägarna att reda ut detta. Det handlar om att åstadkomma ett förtroende. Utskottet har inte uttalat sig för att möjligheten att köpa tullfri sprit skall tas bort. Jag är angelägen om att säga detta, eftersom det har förekommit missuppfattningar på detta område. Personligen tror jag inte på att Sverige ensidigt skall driva en sådan politik. Däremot har vi fått signaler om att EG inför harmoniseringen 1991 kommer att fatta beslut om att försäljning av tullfri sprit skall tas bort, på både båtar och flyg. Då kommer vi att få ta ställning till denna fråga, men då från en annan utgångspunkt än den nuvarande, dvs. att Sverige ensidigt skulle driva den frågan. Herr talman! Vi i socialutskottet mötte reaktioner från ungdomarna med anledning av den beställning som vi har gjort till regeringen om att åldern för utskänkning skall höjas från 18 till 20 år. De tyckte att det var fel, och de tyckte att vi var ologiska. Men när vi hade diskuterat en stund förstod vi i utskottet att det inte var höjningen av åldersgränsen för inköp av alkohol som de flesta var emot, utan problemet var att restaurangägarna sätter åldersgränsen vid vilken ungdomarna får konsumera alkohol. Ungdomarna är alltså inte kommersiellt intressanta om de inte dricker en massa öl. Därför måste regeringen fundera över frågan från denna utgångspunkt. Jag tror att man kan vinna förståelse i ungdomsgrupperna för en höjning av denna åldersgräns under förutsättning att ungdomarna har alternativ, även drogfria. Vi hade mycket intressanta diskussioner med Läkaresällskapet om primärvården. I detta sammanhang finns det nog en outnyttjad möjlighet att ge kunskaper till allmänheten som innebär att man tidigt kan få signaler. En aktivare primärvård tillsammans med företagshälsovården är nog en outnyttjad källa till en aktivare alkoholpolitik i Sverige.

Herr talman! Jag vill först tacka för välgångsönskningarna när det gäller detta svåra ansvarsområde. Jag har med stort intresse lyssnat på de olika in lägg som har gjorts. Av naturliga skäl tänker jag inte borra djupare i sakfrågorna i debatt med er andra som, vid det här laget i varje fall, har så mycket djupare kunskaper än jag. Jag vill ändå göra några reflexioner. Jag tyckte att Jan-Erik Wikströms enkla sammanfattning i tre punkter egentligen säger väldigt mycket och bildar en bra utgångspunkt för en realistisk diskussion om åtgärder och insatser som kan leda oss vidare i arbetet för att minska alkoholkonsumtionen och uppnå det mål som vi har varit eniga om att ställa upp på. Vi har egentligen fört en framgångsrik alkoholpolitik i Sverige, i förhållande till andra länder. Så måste man se det när Sverige ligger så pass långt ner i ”ligan” över totalkonsumtion av alkohol. Av de 36, tror jag, länderna på denna lista låg Sverige på 28:e plats. Sverige har alltså en väsentligt lägre konsumtion av alkohol per capita än väldigt många andra länder. Det är bra. Samtidigt kan vi konstatera att alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande ger betydande och allvarliga skador. Vi kan även konstatera att Sverige även under de senaste åren haft en oroande ökning av alkoholkonsumtionen igen. Särskilt oroande är den ökning som sker i ungdomsgrupperna. Det är signaler om att vi i Sverige sannolikt har ett ganska bra åtgärdssystem som det gäller att bygga vidare på och att vi också måste göra något åt det nu för att bryta trenden och färdas på vägen ner när det gäller alkoholkonsumtionen. För min del kan jag säga att det är min avsikt att föra en diskussion med riksdagen på ett lämpligt sätt i dessa frågor. Jag tycker inte att det finns anledning att politisera dessa frågor med tanke på hur svårt det är att finna lämpliga åtgärder som verkligen accepteras. Vi skall försöka skapa en politik som kan bära framåt — genom att utnyttja varandras kunskaper och övertygelse om hur vi bör gå fram. Som Jan-Erik Wikström sade i en av sina tre punkter här måste restriktionerna vara meningsfulla, det är riktigt. Det är nödvändigt om människor verkligen skall kunna acceptera dem. Vi kan egentligen uttrycka det så att restriktionerna bör upplevas som meningsfulla. Uppgiften är naturligtvis att få människorna att förstå sambandet mellan allmänna restriktioner, alkoholkonsumtionens utveckling och alkoholskadorna. Det måste finnas drogfria alternativ. Det är en mycket allvarlig utveckling, som några av er påpekade, att kommersiella miljöer där spriten ingår som en viktig del slår ut drogfria miljöer. Utbudet var större på 70-talet än vad vi har i dag. Vi måste hitta en väg tillbaka till detta och förbättra möjligheterna för ungdomar att finna en annan kulturell miljö än den spritrestaurangerna utgör. Där kan vi göra mycket tillsammans. När det sedan gäller det personliga ansvaret kommer vi naturligtvis in på ett område som vi politiker endast begränsat kan påverka. Men vi kan påverka genom att visa på följderna av människors handlande. Ju mer kunskap vi kan förmedla om sambandet mellan alkoholkonsumtion och de skador och svårigheter som detta ger desto bättre. Till sist vill jag, herr talman, säga att i det läge som vi nu upplever förefaller det finnas en brist på kunskap om vad konsumtionsökningen verkligen beror på. Om det är riktigt tycker jag att vi skall kartlägga detta, för kunskap är naturligtvis en förutsättning för att vi skall kunna sätta in effektiva åtgärder.

Herr talman! Det är utan tvivel lätt att känna sympati för statsrådet Lindqvists allmänna teser. Jag tror att det finns en betydande enighet här i riksdagen om att ställa sig bakom en sådan målbeskrivning. Åter vill jag säga att det gäller att se till att det nu händer saker. Alkoholpolitik är inte bara en enda åtgärd utan ett batteri av insatser. Jag tror inte att någon åtgärd kan saknas. Det handlar också om attityder och beteenden, som jag tidigare sagt. Jag tror att opinionsbildningens betydelse försummas alltför mycket av oss politiker, också av regeringsmedlemmar. När hörde vi en socialminister senast hålla ett engagerat alkoholpolitiskt föredrag? Jag hälsar Bengt Lindqvist välkommen att göra det. Varför inte göra detta i Reykjavik om några veckor, då Nordiska ministerrådet skall rapportera i vilken mån man har tagit fasta på Nordiska rådets beslut att upprätta ett tidsbestämt aktionsprogram för att nå WHO-målet? Det skulle vara fantastiskt roligt att där få höra den svenske ”alkoholpolitiske” ministern gå i bräschen för ett sådant budskap. Jag tror att det behövs en samordning med andra länder. Sten Andersson i Malmö hade många synpunkter, som jag inte direkt vill polemisera emot. Han pläderar för en ohämmad frihet. Jag tror att det är viktigt att säga att alkoholkonsumtionen oftare leder till fångenskap än till frihet. Sedan sade han något så underligt som att det bara är Sverige som har besvärande restriktioner. Det pågår ett arbete i de flesta länder för att komma till rätta med den höga alkoholkonsumtionen — i Nederländerna, Finland, Tjeckoslovakien. I Norge, där Sten Anderssons partikamrater sitter i regeringen, arbetar man nu för att skärpa alkoholpolitiken. I Västtyskland, i USA som i stor utsträckning har 21-årsgräns för inköp, i Storbritannien och i Frankrike skärper man trafiknykterhetsreglerna mycket kraftigt. Jag tror att vi behöver föra en samlad politik i samverkan med andra länder. Vi behöver göra det med en fördjupad kunskap. Men vi skall inte överdriva kunskapens betydelse så att vi aldrig kommer till skott. Vi vet mycket, och det mesta går att göra nu.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte blir trodd när jag kritiserar Örtendahls förslag. Jag läste i en tidningsartikel ett uttalande av Verdandis ordförande. Han sade att skulle förslaget bli verklighet får det direkt motsatt effekt. Så helt isolerad är jag tydligen inte. Sedan vill jag korrigera Karin Israelsson på en punkt. Jag är inte representant här för Sveriges riksdag. Jag representerar en del människor ute. Jag vill påstå att de synpunkter jag här har fört fram finns långt inne hos andra partier, även om vi bortser från dem som finns hos moderaterna. Det är helt klart och uppenbart. Visst finns det alkoholproblem. Alla vet att Jeppe super, men ingen frågar varför. Den svenska alkoholdebatten är lika ”intelligent” som om man går till läkare och säger att man har ont i ryggen och får ett plåster. Vi har diskuterat alkoholfrågor, och det har tillsatts arbetsgrupper som stått som spön i backen de senaste åren men ändå konstaterar vi: alkoholkonsumtionen ökar. Hembränningen ökar. Det är polisen och alla överens om. Jag frågade statsrådet om han fann ett samband mellan ökade priser på Systembolagets produkter och ökad hembränning. Jag vet att han är så pass intelligent att han inser att här finns ett visst, och inte så litet, samband. Göran Magnusson, när jag talade om muslimer i samband med WHO-målet, påstod jag inte att produkterna hade köpts av muslimska länder. Det var inte min poäng. Jag sade att ursprunget fanns i muslimsk kultur, där man inte har alkohol men mycket annat som vi inte vill ha i det här landet. Att ha en sådan referens kan inte vara så mycket att skryta över. Sedan måste jag säga att jag är både glad och förvånad över vad Bo Holmberg säger. Han sade faktiskt att det redan i dag är svårt för människorna att följa nu gällande restriktioner. Det blir ju sju resor värre, om man skulle anta något av vad Örtendahl har föreslagit. Herr talman! Jämförd med alla andra som deltar i debatten kan det tyckas att jag är litet isolerad. Men om vi går ut på Stockholms gator och torg, eller var som helst i Sverige, finner vi att så isolerad i min uppfattning i denna fråga är jag sannerligen inte!

Interpellationen har överlämnats till mig. Ulla Tillander uttalar i interpellationen sin oro för att riksdagens beslut om en förskola för alla barn över 1 1/2 års ålder inte skall bli verklighet. Det är intressant och glädjande att Ulla Tillander och centerpartiet, som här i riksdagen röstade emot denna reform, nu har insett att barn och föräldrar behöver en väl utbyggd barnomsorg. Jag hoppas att Ulla Tillanders partivänner ute i kommunerna intar samma ståndpunkt och verkligen medverkar till att riksdagsbeslutet blir verklighet. Jag är fullt medveten om att det var en stor uppgift som vi tog på oss när vi beslutade om en förskola för alla barn. Vi gjorde det därför att vi var övertygade om att denna verksamhet är bra för barnen, bra för föräldrarna och bra för samhället. Under den period när utbyggnaden skulle ske har förutsättningarna ändrats på ett sätt som gjort vår uppgift svårare än vi rimligen kunde förutse. Bl.a. har det som bekant fötts betydligt fler barn i vårt land än vad någon förutsåg när beslutet togs. Ulla Tillander säger i sin interpellation att vi socialdemokrater försvårat barnomsorgssituationen genom att avfärda det ena borgerliga förslaget efter det andra som hon anser skulle ha medverkat till att göra situationen lättare. Som exempel härpå hänvisar Ulla Tillander till förslaget om vårdnadsersättning, till den s.k. Uppsalamodellen och till förslag om barnomsorg i privat regi. Vårdnadsersättningen är ett gammalt kärt ämne för centerpartiet. Den skulle enligt det gemensamma borgerliga förslaget ge den hemmavarande föräldern en inkomst på 41 kr./dag före skatt. En sådan ersättning är inget reellt alternativ till inkomstbortfallsprincipen. För de allra flesta — och i synnerhet för papporna — skulle vårdnadsersättningen inte göra det möjligt att stanna hemma för att ta hand om sitt barn. Regeringen har i stället byggt ut föräldraförsäkringen, som genom att den kompenserar för ett inkomstbortfall ger en verklig ekonomisk trygghet för föräldrarna. Regeringen har satsat på en förskoleverksamhet som ger barnen stimulans och utvecklingsmöjligheter. Inte minst i det senaste valet visade väljarna vad de tyckte om de olika förslagen. Uppsalamodellen har som bekant på intet sätt motsvarat förväntningarna. Enskilt bedriven barnomsorg är ett annat av Ulla Tillanders recept för att klara barnomsorgen. Jag har många gånger påpekat att det finns många alternativ inom svensk barnomsorg — föräldrakooperativa daghem, daghem med inriktning på Montessorieller Waldorfpedagogik, barnomsorg som drivs av ideella, religiösa eller andra organisationer. Däremot har vi från regeringens sida motsatt oss att barnomsorgen drivs av företag med vinstintresse. Sammanfattningsvis vill jag uttala min förhoppning att Ulla Tillander och hennes partivänner ute i kommunerna vill medverka till att riksdagsbeslutet om förskola för alla barn förverkligas.

Herr talman! Jag vill tacka Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Bengt Lindqvist säger i sitt svar att vi i centerpartiet röstade emot förslaget om en förskola för alla barn över ett och ett halvt års ålder, men det är inte hela sanningen. Det som vi kritiserade i förslaget var ensidigheten och oviljan att ge föräldrarna valfrihet. Om föräldraförsäkringen blir utbyggd till 18 månader vet vi inte än — än så länge omfattar den bara 12 månader. Det finns därefter ingenting som ger föräldrarna möjlighet att t.ex. förkorta sin arbetsdag. Eftersom den ekonomiska situationen blir alltmer bekymmersam för allt fler, tvingas båda föräldrarna eller den ensamstående föräldern att arbeta heltid för att få ekonomin att gå ihop, och då blir dagarna på daghem för barnen alltför långa. Barnomsorgen måste fungera. Man kan inte lämna barnen vind för våg. Om föräldrarna inte kan sköta ett arbete, spolieras ekonomin för många av dem. Sådant är det dilemma som många barnfamiljer upplever att de just nu är försatta i. Vi i centern vill bygga ut barnomsorgen så att den täcker behovet, men vi vill också ha en ökad valfrihet i barnomsorgen. Det beslut som statsrådet hänvisar till har faktiskt inte gett som resultat att man klarar av utbyggnaden av barnomsorgen. En viktig orsak till det är att regeringen har försvårat situationen genom att ihärdigt avfärda det ena förslaget efter det andra som skulle bidra till att göra det lättare för dem som nu drabbas av försummelserna och fantasilösheten när det gäller utformningen av barnomsorgen. Efter hand som tiden går förstår allt fler att det som en gång var ett högtid ligt avgivet löfte inte går att uppfylla. Bengt Lindqvist skyller på att ”babyboomen” var oförutsedd, och det stämmer säkerligen, men det innebär ju inte att utvecklingen i stort var oförutsebar. Åt den försummelsen kan man dock inte göra något i efterhand. Skadan är skedd. Det borde ändå inte var en förevändning för att nu inte sätta in alla resurser. Regeringen befinner sig inte i den situationen att den kan välja och vraka. Det går inte att av svårbegripliga och tyvärr alltmer krystade skäl sortera bort former för barnomsorg som inte bara accepteras av föräldrar utan t.o.m. efterfrågas av dem. Det gäller i hög grad också för vårdnadsbidraget. Att konsekvent motsätta sig att det får förekomma som ett alternativ, en valmöjlighet för föräldrar, framstår som alltmer obegripligt, särskilt som allt fler föräldrar säger sig vilja ha ett alternativ med vårdnadsbidrag. Med vilken rätt kan regeringen förvägra dessa människor den möjligheten? Det kan visserligen framhållas att 41 kr. om dagen per barn är för litet. Det kan man hålla med om. Det är en dålig ersättning för det viktiga arbete som utförs, men det är ett steg i rätt riktning, och om det är när det gäller beloppet som skon klämmer, borde det gå att rätta till. Även om ersättningen aldrig kan nå upp till de närmare 500 kr. om dagen som inkomstbortfallsprincipen ger de högst betalda, borde man kunna sträcka sig till de 60 kr. per dag som de lägst betalda får. Förslaget om vårdnadsbidrag har också den kvaliteten att det ger mer tid för föräldrar och barn under hela förskoletiden, ända upp till skolåldern, och i det avsendet står regeringen tomhänt. Dessutom: I regeringens modell måste ledigheten i verkligheten tas ut i ett sammanhang, beroende på bristerna i barnomsorgen, och även det är en inskränkning i förhållande till vad som förespeglades i valrörelsen. Socialdemokraternas målsättningslöfte innebar ju barnomsorg för barn över 18 månader. Vårdnadsbidraget innebär att man får större tillfällen att vara tillsammans med barnet, att samhället erbjuder denna anordning som en valmöjlighet. Det är förutom vad det innebär för barn och föräldrar också ett slags nyttig påminnelse om att samhället har förpliktelser inte bara mot arbetsliv och näringsliv, som ropar på arbetskraft i produktionen, utan också gentemot reproduktionen, när det gäller att värna om barnens uppväxtförhållanden. I det långa loppet är en satsning på barns uppväxtmiljö, också den i hemmet, nog så lönsam, även mätt i ekonomiska termer. Det är i fråga om dessa förhållanden som Gerda Anttis kritik är så träffande. Vad vi kritiserar regeringen för är inte främst det som regeringen gör utan det som den underlåter att göra. Det är ensidigheten i satsningen som är klandervärd. Det är en större mångsidighet som vi efterlyser. I dessa dagar, när så många heliga kor har slaktats och inga löften är heliga, borde regeringen verkligen passa på att ompröva inställningen till alternativ. Jag vill fråga Bengt Lindqvist om han är beredd att medverka till det, att säga ja till fler barnomsorgsalternativ och till en större valfrihet och rättvisa för föräldrar också efter föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkring och barnomsorg löser inte barnfamiljernas stora problem att få mer tid för barnen. Hur kan de ge mer tid för barnen efter de 12 månaderna, eller 18 månaderna om det nu blir en utbyggnad?

Herr talman! Man kan inte precis påstå att det går att spåra något nytänkande i svaret från Bengt Lindqvist. Men jag tycker att det krävs ett nytänkande på detta område, av flera orsaker, dels med dagens brister och köer, dels genom att människorna själva börjar tänka om och inte längre finner sig i den styrning som under lång tid har skett från politiskt håll. Bengt Lindqvist säger att vårdnadsersättningen är ”ett gammalt kärt ämne”. Det är att avfärda vårdnadsersättningen. Det visar sig att detta är en realitet för de borgerliga partierna och kommer att bli en realitet i allt större utsträckning, därför att det är ett nytt sätt att tänka, därför att det handlar om att det allmännas stöd skall fördelas rättvist till alla människor, alla barnfamiljer, och inte bara gå till vissa, som har tur att få en plats i barnomsorgen. Vårdnadsbidraget ger valfrihet och rättvisa. Jag tror att Bengt Lindqvist har satt sig dåligt in i vad vårdnadsbidraget innebär. Det innebär 15 000 kr. per år, och det skall successivt byggas ut. Det innebär att en del av pengarna från det allmänna, från staten, förs över till de enskilda människorna för att de skall kunna välja. Bengt Lindqvist utgår från att det handlar om att stanna hemma, men det får var och en besluta. Man har pengar i sin hand, och väljer man den kommunala barnomsorgen, vilket många gör, betalar man pengarna dit. Vill man välja annan omsorg, kan man använda pengarna till detta. Familjerna får i dag betala det ur egen ficka. Vill man stanna hemma kan man göra det. Förslaget är alltså i dagens läge 15 000 kr. per barn. För en flerbarnsfamilj som gärna skulle vilja vara hemma någon tid innebär det en ganska bra ersättning. I dag är ersättningen 0 kr., och man får göra stora uppoffringar om man väljer att själv ta hand om sina barn. Vårdnadsersättningen gäller under hela tiden från ett till sju år. När föräldraförsäkringen är förbrukad efter 18 månader kvarstår orättvisorna, som just består i att 65 000 kr. i stöd från det allmänna går till dem som får en plats i den kommunala barnomsorgen. De som inte har turen att få en plats får inget stöd alls. Detta är orimligt och kan inte fortsätta. Det finns också inbyggda orättvisor i en föräldraförsäkring som förlängs till 18 månader. De som inte klarar av att planera in sina barn i rätt tid eller råkar vara arbetslösa eller studerande får bara 60 kr. per dag. Det är ett belopp som socialdemokraterna inte ens vill värdesäkra. Det ger absolut inte någon som helst valfrihet. Dessutom krävs det oerhörda planeringsåtgärder för att man skall få del av föräldraförsäkringen så att man klarar sig på den. Det vill ju till att man har en hög inkomst under åtta månader före det att barnet föds, och sedan kan man, enligt reglerna, om man är riktigt smart ta tjänstledigt efter sex månader och bibehålla försäkringen. Sedan gäller det att nästa barn föds inom två och ett halvt år för att man skall bibehålla den. Jag tror och vet att socialdemokrater oroar sig litet för konsekvenserna, då detta betyder att en del människor kan få drygt 32 000 kr. och andra över 300 000 kr. i föräldraförsäkring. På frågan om alternativen säger Bengt Lindqvist i sitt svar att han ”många gånger påpekat att det finns många alternativ”. Ja, men det finns bara de alternativ som socialdemokraterna tillåter, och de är dessutom styrda av statsbidrag på så sätt att det är den kommunala heldagsomsorgen som priori teras. Sedan finns det andra typer av barnomsorg som får 0 kr. i statsbidrag. Styrningen är alltså inbyggd, och alternativen finns inte i realiteten. Sedan säger Bengt Lindqvist att ni från regeringens sida har motsatt er att barnomsorgen ”drivs av företag med vinstintresse”. Men ni är väl inte så ense i regeringen — ni blir ju mer och mer oense ju längre tiden går. Det är allt fler som gör uttalanden om att enigheten nästan inte existerar. Det är egentligen bara Bengt Lindqvist som håller fast vid detta in i det sista. Jag får återkomma senare till just detta om företag med vinstintresse, eftersom det är nonchalant att bara avfärda den frågan.

Herr talman! Jag måste säga att jag inte tycker att det här var något svar i sak. Svaret är ovanligt politiskt polemiskt och visar på en översittarattityd. Jag tror att Bengt Lindqvist är oerhört irriterad över att gång på gång behöva besvara dessa interpellationer. Det är tecken på en trötthet och en uppgivenhet och på att han egentligen inte tycker om att hålla på med det här jobbet längre. Svaret är bara ett upprepande av gamla klyschor. Det finns ingenting av dynamik, valfrihet, förnyelse, effektivitet, arbetsglädje eller mobilisering, inte en enda nyhet i sak för att klara upp det mål som riksdagen har beslutat om. Bengt Lindqvist tar först i sitt svar upp planen för 1991. Folkpartiet har stött den, men vi har sagt att en förutsättning för att klara detta är att formerna för barnomsorgen blir mera flexibla. Det har inte blivit så. Bengt Lindqvist har tagit på sig en övermäktig uppgift — han säger också att det var en stor uppgift. Detta beror bl.a. på att vi politiker skall vara producenter, distributörer och konsumentföreträdare i offentlig vård och omsorg, inte minst när det gäller barnomsorgen. Det politiska systemet blir därmed överlastat, och vi klarar inte av det. Då måste man tänka om och använda förnyelse och andra resurser. Vidare säger Bengt Lindqvist att det har fötts så många barn och att det är därför som vi inte kan uppfylla målet. Det är just detta som karakteriserar planekonomier och totalplanering, dvs. att man inte kan förutse saker och att det är så oflexibelt. När har man någonsin hört talas om att det är varubrist i Sverige därför att reallöner och annat ökar? Det visar bara på problemen med att regeringen inte vill utnyttja olika former av alternativ. Sedan berör Bengt Lindqvist Uppsalamodellen. Han säger att den som bekant inte har motsvarat förväntningarna. Det må vara hur som helst med det. Man kan tycka att det är en dålig lösning eller en bra lösning. Faktum är att det är regeringens politik som har drivit fram användandet av Uppsalamodellen. Många socialdemokrater runt om i landet säger: Egentligen gillar vi inte den här modellen, men den är vår enda möjlighet att hjälpligt klara situationen. Det är en effekt av en socialdemokratisk politik. Sedan slår Bengt Lindqvist sig för bröstet och talar om att det finns olika alternativ. Det är förvisso inte socialdemokraternas förtjänst, efter de år av kamp de borgerliga partierna har ägnat åt att försöka åstadkomma åtminstone en liten förbättring. Han envisas med att kalla det som han inte vill tillåta för företag med vinst intresse. Han menar då att han skall visa att det är något skumt vi borgerliga partier talar för. Tala med arbetare ute i företagen! De älskar vinsten, för den ger stabilitet i verksamheten. Vad det i själva verket ofta handlar om just nu är att förskollärare själva vill bilda företag för att ta hand om verksamheten. De skall då utmålas som något slags människor som bara är intresserade av vinsten. De är intresserade av att ge barnen en god barnomsorg och att ställa upp på de förväntningar som föräldrarna har på den här verksamheten. Jag såg häromdagen ett TV-program från Sovjetunionen. Det handlade om s.k. privata kooperativ. Det är egentligen privata företag. De människor som är rädda för förändringarna och perestrojkan var ursinniga på de här privata kooperativen, för de använde statens resurser för att berika sig själva. Det var precis den terminologi som de använde om privat företagsamhet i Sovjetunionen. Det är nästan skrattretande att höra socialdemokrater upprepa precis samma argument när det gäller olika enskilda alternativ inom barnomsorg, vård och utbildning, att det bara är ett sätt att roffa åt sig av statens gemensamma kaka. Det finns ingen människa som säger det om privata företag i Sverige i dag. När nu socialdemokraterna har tvingats ge upp socialismen och socialiseringen i sak av det privata näringslivet, håller man envetet fast vid detta när det gäller den offentliga sektorn. Här finns inte heller ett ord om det behov av förnyelse som finns inom offentlig sektor, som gäller de daghem som även i fortsättningen kommer att finnas inom den offentliga sektorn. Bengt Lindqvist och jag har tidigare haft en debatt om daghemmet Arken i Lund. Den handlade just om en förnyelse inom kommunen. Det socialdemokratiska kommunalrådet går nu i spetsen för att avskaffa detta, bl.a. för att man vill att det skall vara Kommunalarbetareförbundets barnskötare som skall sköta verksamheten. Man accepterar inte att det bara är förskollärare som sköter driften. Det är också ett exempel på den korporativism som finns i den socialdemokratiska attityden. Herr talman! Om det är någonting som är bra med det krispaket som regeringen har lagt fram, är det att man nu har åstadkommit ett krismedvetande hos svenska folket. Men regeringen, och framför allt Bengt Lindqvist, utnyttjar inte detta krismedvetande för att åstadkomma grundläggande förändringar och lösningar i sak. Barnomsorgen hör dit. I stället försvårar man utvecklingen genom att ge ökad semester och därmed minska arbetskraften. Barnomsorg i Sverige präglas av socialism, korporativism och konservatism.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att det under den här planeringsperioden har uppstått problem som man inte kunde förutse. Men ”baby-boomen” är ett resultat av den politik som fördes på 70-talet, den politik som gick ut på att stimulera ett större barnafödande. Man lovade kvinnorna att de skulle kunna kombinera arbete och barn. Tror inte regeringen på sin egen politik, att de åtgärder man då undan för undan vidtog skulle ge resultat? Man införde en förlängd föräldraförsäkring och trygghetslagar, för att inte småbarnsföräldrar skulle bli särbehandlade på arbetsmarknaden. Föräldrar fick möjlighet att arbeta sex timmar under barnets första sex år. Hur kan man sedan komma och säga att det är en överraskning att det har fötts fler barn? Framför allt lovade man föräldrarna att de skulle kunna få barnomsorg. Men när beslutet om full behovstäckning fattades 1985 valde regeringen att inte lagstifta, och därmed öppnade man för spekulationer. Spekulationer bedrevs ute i kommunerna: Kan man kanske få större stimulansbidrag? Är det nödvändigt att börja utbyggnaden nu eller kan vi avvakta? Man öppnade även för de borgerliga attackerna mot en likvärdig barnomsorg av god kvalitet. Man försatte sig i en situation där man steg för steg tvingades till eftergifter, eftergifter som betydde kvalitetsförsämringar. Regeringen har även här målat in sig i ett hörn. Det känns deprimerande att stå och titta på utan att kunna göra så mycket. Det vi har gjort är att ge vårt fulla stöd till utbyggd föräldraförsäkring och till förbättringarna på arbetsmarknaden. Men det jag vill fråga Bengt Lindqvist i dag är: Hur tänker regeringen göra nu, i den nya situationen? Hur tror Bengt Lindqvist att barnomsorgsmålet skall kunna klaras med de åtgärder som presenterades i går med lönestopp, med fredsplikt och med förbud mot kommunala skattehöjningar? Var skall pengarna tas?

Herr talman! Jag hör till de politiker som var med om att bygga upp föräldraförsäkringen, jag var med om att bestämma att vi skulle ha en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Jag gläds i dag åt att det verkligen har gått så. Jag märker också att Sveriges föräldrar, svenska barnfamiljer, är tacksamma för en sådan politik. Det är en förtroendeförklaring så gott som någon att vi i dag har fått ett ökat barnafödande, något som inte var fallet under slutet av 70-talet och början av 80-talet, när vi hade en annan regim i Sverige. Då föll barnafödandet, i dag ökar det. Det vill jag gärna se som en förtroendeförklaring från Sveriges föräldrar och inte, som de tidigare talarna har försökt påstå, som att allting skulle vara ett elände. Jag tror att det ökade barnafödandet är en effekt av socialpolitiken, en effekt av att vi på allt sätt söker att bygga ut barnomsorgen, även om det kan ha sina svårigheter när antalet barn ständigt ökar. Fler föräldrar inser också att det går bra att förena förvärvsarbete och god omsorg om barn. Jag, som tidigare har arbetat inom den kommunala barnavården i många år innan jag kom in i riksdagen, hälsar verkligen med glädje att denna utveckling har skett. Jag tycker att de kvinnliga politiker som har varit uppe här och sagt att de tycker att Sveriges mödrar skulle kunna leva på 41 kr. om dagen efter skatt skall gå ut och tala med barnfamiljerna. De kommer att möta ett annat besked. Man vill kunna förena god omsorg om barn och förvärvsarbete. Man vill också ha ett rejält stöd från samhället i den situation man befinner sig i då man har blivit förälder. Det är det vi socialdemokrater arbetar för i dag. Jag tycker att det som har hänt med barnafödandet det senaste året, med ett ökat antal kvinnor i förvärvsarbete, är ett tecken på att den politiken har varit riktig.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att dagens debattörer ändå inte har svartmålat läget på det extrema sätt som skedde i den allmänpolitiska debatten i går. Det är litet mer av vett och sans i de analyser som görs här och nu, tycker jag. Jag vill också lämna ett viktigt meddelande. Vi tycker från regeringens sida att barnomsorgsutbyggnaden är ett utomordentligt viktigt område. Vi skall klara det, och vi måste göra allt vad vi kan. När vi kommer till 1991, måste vi kunna säga oss: Vi gjorde vad vi kunde, och så här blev det. Och förhoppningsvis skall vi då kunna säga oss att vi klarade uppgiften. Ett uttryck för det finner ni i den höjning av nivån på statsbidraget som infördes från januari månad i år — de 900 miljonerna. Det hade varit glädjande att kunna konstatera att de borgerliga partierna stödde den höjningen. Det gjorde de inte. I budgetpropositionen aviserade vi att vi ville öka antalet utbildningsplatser med 270. Jag kan nu meddela att regeringen kommer att lägga fram förslag om att fördubbla denna ökning, så att det sammanlagt blir en ökning med 540 utbildningsplatser. Samtidigt finner vi från regeringens sida att den nya situation som vi har nu, när vi är inne i slutspurten, ger oss anledning att tillsätta en aktionsgrupp, som får i uppdrag att i nära samarbete med kommunerna och Kommunförbundet analysera utvecklingen och förutsättningarna för att nå målet ute i kommunerna. Särskild uppmärksamhet skall gruppen ägna åt de kommuner som har problem, som vi skulle kunna kalla för problemkommuner. Regeringen kommer dessutom att öppna för statsbidrag till personalkooperativa daghem — daghem som drivs av yrkesutbildad personal och som ägs av den personalen. Även om vi inte har någon övertro på att detta kan bidra starkt till att vi når målet, så finner vi att det är rimligt att öppna också den möjligheten. De undersökningar vi gjort har lett fram till att det är möjligt att driva barnomsorg med personalkooperativ utan att ge avkall på vår huvudlinje, nämligen att vi inte vill ha kommersiell barnomsorg. Detta klarar man med vissa regler för hur personalkooperativen skall drivas. Om det finns förskollärare som vill bedriva verksamheten på det här sättet, och finner en uppgift i detta, så är det viktigt att den möjligheten också finns i fortsättningen. Jag får kanske erinra riksdagen om att jag flera gånger har sagt att kan vi bara finna en verkningsfull avgränsning mot kommersiell barnomsorg, så är jag öppen för det. Nu har vi gjort en genomgång, och jag finner att detta är möjligt — och det kommer alltså ett förslag om det. Jag vill också gärna ta upp frågan om uppgiftens storlek. Till grund för beslutet 1985 fanns en analys, som ingen av er då invände mot. Vi har alltså ett delat ansvar för de bedömningar vi då gjorde. Och de bedömningarna var grundade på den bästa tänkbara statistiska expertis som då fanns att tillgå, och jag tror att ingen då kunde förutse den utveckling som sedan skedde. Den utvecklingen är mycket glädjande på många sätt. Att barn föds i Sverige i ett antal som överträffar födelsetalen i nästan alla andra industriländer i dag är ju glädjande. Det är ett uttryck för förtroende — inte minst för familjepolitiken, naturligtvis. Det blir alltså 60 000 fler barn 1991 än vi trodde 1985. Vi trodde att det skulle bli 40 000 fler, och det blir alltså 100 000 fler än det blev 1985. Det är alltså en väldig ökning som har skett och som ingen i det här landet förutsåg — inte ni heller i oppositionen. En annan faktor är att vi har ambitionen att också ge barn som kommer från andra länder — invandrarbarn — möjlighet att delta i barnomsorgen. Och ingen, inte heller ni i oppositionen, kunde förutse att vi år 1989 skulle ha 13 000 fler invandrarbarn i förskoleåldrarna än vad vi trodde 1985. Det är självfallet också en uppgift för barnomsorgen att försöka klara detta. Förvärvsfrekvensen bland mammor till små barn har ökat — och ökat snabbare än enligt den prognos vi gjorde upp. Vi är nu snart uppe i 90 96; förvärvsfrekvensen bland småbarnsmammor är mellan 89 och 90 96. Det var den siffra vi trodde att vi skulle nå 1991. Vi har nått den tidigare, och även det ökar trycket på barnomsorgen. Jag skall nämna ytterligare en sak, nämligen att det under tiden har skett en kraftig attitydförändring hos föräldrarna. Det är många fler som begär plats i daghem i dag än det var tidigare. Det har skett — och sker ständigt — en omställning från familjedaghemsplatser till daghemsplatser. Det har naturligtvis också ökat trycket på kommunerna när det gäller att skaffa lokaler, pengar och personal för att ytterligare bygga ut daghemsverksamheten.

Herr talman! Berith Eriksson kallar alternativ för eftergifter. Men bakom vpk:s hela resonemang anar man bockfoten i den kommunistiska eller socialistiska versionen. Det är staten som ytterst skall bestämma hur människor skall uppfostra barn, hur man skall tycka, tro och tänka. Detta går igen också i Berith Erikssons inlägg. Grethe Lundblad gläder sig åt att föräldraförsäkringen är utbyggd, och att barnomsorgen är utbyggd. Och hon understryker att barnfamiljerna är tacksamma. Det är i alla fall inte de som inte får barnomsorg, och alla de som inte får lov att starta alternativ — och inte kan därför att ekonomiska möjligheter inte föreligger. Tanken är inte att Sveriges mödrar skall leva på 41 kr. om dagen. Läs på litet bättre, Grethe Lundblad! Man skall underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete med att ha barn. Det går inte i dag; många tvingas att arbeta heltid när klyftorna ökar och inkomsterna tryter. Sedan vill jag vända mig till Bengt Lindqvist. När det gäller de här 9 miljonerna som Bengt Lindqvist talar om och som gick till barnomsorgen var det helt enkelt så, att man först drog in de pengarna. Då är det lätt att sedan vara generös och ge ut. För övrigt är det ju bra att nu personalkooperativ får starta. Men det är bara en självklarhet. Vad vi bevittnar är att regeringen ändrar sig steg för steg i riktning mot de förslag som vi står för. Ändå återstår olika alternativ och resurser. Regeringen vägrar att underlätta för småbarnsföräldrar att få mer tid för sina barn — åtminstone för de barn som är över ett och ett halvt år, och det är ju faktiskt ganska många. Om föräldrarna arbetar på daghem kan de egna barnen ingå i barngruppen, men inte om en av föräldrarna arbetar som dagbarnvårdare. Och regeringen säger absolut nej till enskilda daghem, med den diffusa motiveringen att det inte får finnas något vinstintresse. Det säger en regering som under hela 80-talet har låtit just vinstintresset fritt grassera, och som har skapat en förmögenhetsöverflyttning från medeloch låginkomsttagare till de redan rika! I dag är klyftorna i samhället svåra att dölja, även om det kanske ligger i regeringens intresse att göra det. Men varför är då vinstintresset ett så omöjligt medel att använda när det gäller barnomsorgen — ett vinstintresse som är hållet inom socialt acceptabla ramar?

Herr talman! Naturligtvis är det bra att Bengt Lindqvist i dag kan tänka sig att tillåta personalkooperativ. Men nog tycker jag att det verkar som en omvändelse under galgen — i går var det inte tal om någonting sådant, och inte heller tidigare i dag. Samtidigt säger Bengt Lindqvist att han inte tror på det här. Därför vill jag se hur förslaget utformas och vilka restriktioner som socialdemokraterna tänker lägga på det här — det kanske blir så mycket restriktioner att förslaget inte har en chans att bli vad det annars skulle kunna bli. Så till talet om 41 kr. om dagen. Jag tror inte att socialdemokraterna kan göra sig trodda hos svenska folket när man använder sådana slitna uttryck. Här handlar det om att vi vill fördela allmänna medel till alla för att åstadkomma större rättvisa och för att man skall kunna välja. En familj med tre barn får i alla fall, om en väljer att stanna hemma, 45 000 per år enligt vårt förslag som det i dag ser ut, men vi vill bygga ut det. Man får alltså 45 000 kr. per år — det skall jämföras med 0 kr. som det är i dag — om man väljer att själv ta hand om sina barn. För den som i stället vill ta de 45 000 kr. i handen, skaffa sig den barnomsorg vederbörande vill ha och betala den med dessa pengar innebär det här en verklig möjlighet att åstadkomma en större rättvisa. Där blir också valmöjligheterna mycket större. Sedan skulle jag faktiskt vilja fråga Bengt Lindqvist: Hur blir det egentligen med barnomsorg till alla? Förra gången vi diskuterade det här sade Bengt Lindqvist att de som får föräldrapenning kommer att stanna hemma. På det viset kunde Bengt Lindqvist trolla bort kön. Jag ser i tidningen att man har gjort en utredning här i Stockholm. Man säger där att Stockholm i dag erbjuder barnomsorg från ett års ålder bara på pappret — i verkligheten är det bara speciella som får förtur till den. Man funderar här på att höja intagningsåldern. Då finns det ju ingen möjlighet för den som har föräldrapenning att spara den — då får man ju ingen barnomsorg. Och hur skall det gå för dem som har bara grundbeloppet — 60 kr. per dag? Skall de tvingas att vara hemma i arton månader därför att de inte får någon barnomsorg? Det går inte ihop. Det skulle jag vilja ha svar på. Till Grethe Lundblad vill jag bara säga att man inte med besvärjelser kan övertyga svenska folket om hur bra socialdemokraterna är — det måste nog litet mer till.

Herr talman! Jag tycker inte att Bengt Lindqvist skall upprepa påståendet om de 900 miljonerna — det är inte sant att vi har motsatt oss dem; vi röstade inte exakt på det sätt som regeringsförslaget förutsatte. Det är gott och väl att man vill öka antalet utbildningsplatser — det välkomnar vi. Men än viktigare är ju att kunna behålla dem som redan finns i barnomsorgen och kanske också locka tillbaka dem som redan har lämnat den. Många har lämnat den på grund av bristen på initiativ, på grund av att egen professionalism och kreativitet inte tas tillvara och på grund av att det är så strikt och att det gäller så bestämda regler. Det är en attitydfråga, och det är det svårt att få socialdemokraterna att förstå. Än svårare är det att få socialdemokraterna att ställa upp på att ändra den attityden. Nu skall det tillsättas en aktionsgrupp. Gud bevara oss för nya aktionsgrupper av olika slag! Låt nu i stället dem som vill ställa upp och jobba, som vill ta fram egna alternativ, göra det så att vi får mer barnomsorg! Det är lösningen på problemen. Ni kan släpa dit den aktionsgruppen till daghemmet Arken i Lund, som jag återkommer till. Där har man två förskollärare på tjugo barn. Föräldrarna betalar 200 kr. i stället för 1000 kr. i månaden, och ändå är den kommunala kostnaden för det daghemmet lägre än för de vanliga daghemmen. Säg åt socialdemokraterna i Lund att inte lägga ned det i stället för att skicka dit några aktionsgrupper som skall analysera problemen! Vi vet var problemen finns. Det är gott och väl med statsbidrag till personalkooperativ — det välkomnar vi. Steg för steg tvingar vi fram förändringar. Men så återkom Bengt Lindqvist till att socialdemokraterna inte vill ha någon kommersiell barnomsorg. Jag förstår inte hur det stämmer överens med att vi i dag har läkare, tandläkare, enskilda vårdhem osv. som gör vinster på sin verksamhet. Varför kommer ni inte med ett förslag till riksdagen om att förbjuda deras verksamhet? Varför inför ni inte ett förbud mot att vara kommersiell på de sjukas bekostnad, osv? Det hänger inte ihop. Varför denna enorma låsning från socialdemokraternas sida? Den låsningen står i bjärt kontrast till de förslag som ni nu lägger fram här i riksdagen om att inskränka grundlagsskyddade frioch rättigheter, t.ex. strejkrätten. Men på det här området vill ni inte åstadkomma någon som helst förnyelse. Vad är det egentligen ni är rädda för?

Herr talman! Jag blev väldigt glad när jag hörde att man nu har beslutat fördubbla antalet utbildningsplatser. Det är någonting som vi har motionerat om i år. Beslutet om en kommitté var också bra. Men jag vidhåller att det hade varit ännu bättre om man hade satt upp en ny planperiod och lagstiftat. Jag kan också tänka mig att byråkratin ute i kommunerna gör att personal med ambitioner försöker att förverkliga dem genom att starta ett personalkooperativ. Men jag tror inte att det löser några problem. Det innebär ju att man tar personal från den befintliga barnomsorgen. Ulla Tillander vill jag svara att barnen är hela samhällets angelägenhet — de är allas vår angelägenhet. Vi tycker att finansieringen skall vara gemensam, att den skall ske genom skatter. Det tycker de borgerliga också, eftersom ni vill ha statsbidrag till alternativen. Vi tycker även att vi skall ha en gemensam, övergripande målsättning, så att det blir samma kvalitet på barnomsorgen över hela landet — precis som vi i dag har när det gäller skolan. Men i genomförandedelen, på den enskilda barnstugan, skall personal och föräldrar utforma barnomsorgen, tycker vi. Vi tycker också att vi skall ha gratis barnomsorg för alla barn, precis som vi i dag har gratis skola för alla barn. De eftergifter som har gjorts och som jag pratade om är t.ex. påtvingade föräldrakooperativ. Det visar sig i undersökningar som görs att många föräldrar som i dag har sina barn i kooperativ hellre skulle vilja ha kommunal barnomsorg. Andra påtvingade alternativ är Uppsalamodellen och företagsdaghem, där föräldern blir bunden till en viss arbetsplats. Den dag de behovsundersökningar som nu kontinuerligt görs visar att det är sådana alternativ som föräldrar frågar efter kan jag också diskutera dem. Men det finns i dag inget som visar att föräldrar frågar efter de alternativen.

Herr talman! Det talas om att det skulle vara en så enormt stor vinst för föräldrarna att få vårdnadsbidrag i stället för utbyggd föräldraförsäkring, men jag vill avvisa påståendet att det skulle bli på det sättet. Om vi skulle ersätta en utbyggnad av föräldraförsäkringen med vårdnadsbidrag, kommer faktiskt den ensamstående modern att få en ersättning som är lägre än socialbidragsnormen. Det är något som åtminstone inte jag kan medverka till. När det gäller barnomsorgen vill jag gärna säga att det inte går att bortförklara att den största andelen av föräldrarna i dag får del av den kommunala barnomsorgen. De som står i kö, de söker till helt övervägande del kommunal barnomsorg. Den föräldragrupp som bl.a. Ulla Tillander talar sig varm för är bara en liten del av föräldrarna till mycket små barn. Det är inte den stora föräldragruppen. Över huvud taget kan jag inte, när det gäller barnomsorgen, riktigt förstå det misstroende mot kommunala politiker som kommer till uttryck här. I övrigt har vi i riksdagen varit relativt överens om att ge de politikerna stort förtroende på olika politiska områden. Nog måste vi kunna lita på att de gör sitt yttersta för att bygga ut barnomsorgen. Jag hälsar också med tillfredsställelse den uppmjukning som nu sker, därför att jag är säker på att den också kommer att innebära att vi kommer att få barnomsorg med utbildad och kunnig personal, vilket är oerhört viktigt. Till slut vill jag också säga att det ökade barnafödandet inte kommit till stånd till följd av en besvärjelse från socialdemokratiskt håll. Det är säkert en helt naturlig följd av en framtidstro hos barnfamiljerna — något som man kunde konstatera saknades för ett decennium sedan.

Herr talman! Tillåt mig uttrycka min stora förvåning över den borgerliga reaktionen på det meddelande jag lämnade om att regeringen nu öppnar möjligheterna för statsbidrag till personalkooperativa daghem. Under i synnerhet det senaste året men egentligen under hela min tid som familjeminis ter har jag här i kammaren fått lyssna till uttalanden om vilka mirakler som skulle inträffa om vi bara öppnade möjligheter för personalkooperativ verksamhet. Därigenom skulle vi nå målet, sades det. Varför jublar inte de borgerliga företrädarna nu? Vi har funnit att det är möjligt att göra detta; låt oss då göra det, så att vi får se vilket resultat det kan ge. Jag kan vara överens med Daniel Tarschys som hade en helt annan uppfattning i den senaste debatten än vad Birgit Friggebo haft i dag. Han ansåg nämligen att föräldrakooperativ kan tillföra barnomsorgen marginella resurser som består i att personal som annars skulle ha lämnat verksamheten kan vara beredd att arbeta i personalkooperativ. Om det är på det sättet skall vi naturligtvis öppna möjligheter för det. Det här trodde jag skulle ha lett till något annat än litet glåmiga uttalanden om att ”det här var väl en självklarhet” och ”det här var väl bra” osv. I den frågan vill jag också gärna säga att vi nu har för avsikt att öppna möjligheter för personalen. Vi skall inte ha några restriktioner för personalen. Den skall kunna arbeta i den här verksamheten — men just i formen av personalkooperativ! Oron på den punkten vill jag gärna stilla. När det gäller arbetsgruppen är det på det sättet att vi inom socialdepartementet har ett behov av att få bättre kunskap om situationen ute i kommunerna. Tanken är att denna aktionsgrupp med kraft under kort tid skall arbeta sig igenom uppgiften att studera situationen ute i kommunerna — särskilt i de 10—20 26 av kommunerna som bl.a. i fjol höst sade att de har svårigheter att klara, eller inte kommer att kunna klara, det uppställda målet. Vi måste i konstruktiva former försöka finna de vägar som leder fram till målet. Till Berith Eriksson vill jag säga att arbetsgruppen också skall pröva när en lagstiftning skulle kunna införas och även om det är det rätta sättet att trygga föräldrarnas rätt till barnomsorgsplats för sina barn. Lagstiftningsfrågan är alltså också något som arbetsgruppen skall ta ställning till. Herr talman! Angående vårdnadsbidraget så trodde jag nästan inte mina öron när jag lyssnade till partiledardebatten i onsdags och meningsutbytet mellan Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg. Då sade nämligen Bengt Westerberg till Ingvar Carlsson: ”Vem vill stanna hemma för 41 kr. om dagen?” Jag har väldigt svårt att förstå vilken meningen med den gemensamma vårdnadsersättningen är om man helt saknar tilltro till att människor skulle reagera på avsett sätt. Det har ju varit en viktig diskussion mellan oss om 41 kr. om dagen - eller för den delen 82 kr. för två barn — skulle leda till att människor hade råd att stanna hemma. Men nu får vi veta att folkpartiledaren inte alls tror att vi kommer att nå den avsedda effekten. Då undrar jag varför folkpartiet ytterligare en gång skrivit under det gemensamma, borgerliga kravet på vårdnadsersättning.

Herr talman! Jag blir faktiskt mer och mer förvånad över Grethe Lundblads inlägg. Hon säger att det är en liten del av föräldrarna som står utanför möjligheterna att få barnomsorg för sina barn. Men det är faktiskt närmare 40 96 — dessutom tillhör de ofta LO-kollektivet, det är människor som börjar sina arbeten tidigt på morgonen och slutar sent på eftermiddagen. Bengt Lindqvist är förvånad över att vi inte jublar över förslaget om statsbidrag till personaldriven barnomsorg. Bengt Lindqvist sade också i svaret i dag att det är glädjande att vi i centern har insett att barn och föräldrar behöver en väl utbyggd barnomsorg. Ja, det var ju därför vi var med om att fördubbla antalet barnomsorgsplatser åren 1976—1982. Centern har alltid arbetat för en väl utbyggd barnomsorg — också i praktiken just genom att stödja olika alternativ. Men vi har verkligen haft anledning att fråga oss om den socialdemokratiska regeringen och Bengt Lindqvist helhjärtat har velat arbeta för full behovstäckning. Detta har vi undrat med tanke socialdemokraternas negativa inställning till alternativa lösningar och med tanke på den situation som vi nu befinner oss i och som kännetecknas av brister i barnomsorgen beträffande både platser och personal. Det räcker ju inte med att utöka antalet platser. Man måste också se till att det blir attraktivt att arbeta inom vård och omsorg. Om regeringen inte hade varit så negativ utan tidigare följt våra förslag, så skulle situationen nu ha varit betydligt bättre. Nej, man stannar säkert inte hemma om man får en ersättning på 41 kr. om dagen, men den som har tre barn får faktiskt 45 000 kr. om året om han stannar hemma — det är betydligt mer än vad socialdemokraterna föreslår. Jag avser tiden efter det att den utbyggda föräldraförsäkringen genomförts. Vi skall inte se det ena som ett alternativ till det andra. Vi bygger på med vårdnadsbidrag — det behövs, det är nödvändigt! År efter år har regeringen också sagt nej till föräldradrivna daghem och barnomsorg med ideell inriktning. Nu har regeringen ändrat sig på den punkten och gjort stor affär av detta. Det är lätt att förstå. Nu gör den också stor affär av att statsbidrag skall utgå till personaldrivna daghem. Det är också lätt att förstå. Med tanke på hur mycket den socialdemokratiska regeringen genom åren sagt nej till och sablat ned måste behovet att säga ja till något vara stort. Men det är ett framtvingat ja. Nu finns det, Bengt Lindqvist, möjlighet att ta ytterligare resurser i anspråk genom att säga ja till ökad valfrihet inom barnomsorgen. Lyssna på människorna! Säg ja till människors efterfrågan och behov i stället för till förlegade doktriner! Säg ja till vårdnadsbidrag som äntligen skulle ge föräldrar rätten att själva få bestämma hur de vill ordna barnomsorgen! Vårdnadsbidraget ger också bättre möjligheter till detta.
Herr talman! Det är självklart att vi inte jublar nu, eftersom vi ju inte vet hur det förslag som Bengt Lindqvist talade om ser ut och just eftersom Bengt Lindqvist då han presenterade förslaget om statsbidrag till föräldrakooperativ inte alls lät entusiastisk. Som jag sade tidigare var detta en omvändelse under galgen. Samtidigt som Bengt Lindqvist sade att detta nu skulle komma till stånd sade han också att han inte trodde att förslaget skulle innebära att det tillkom några ytterligare platser inom barnomsorgen. Vi får vänta litet grand och se hur det hela kommer att utformas. Jag fick inget svar på den fråga som jag hade. När föräldraförsäkringen är fullt utbyggd, kommer då föräldrar som vill spara en del av ledigheten till längre fram att få plats i barnomsorgen, eller kommer de — om de är deltidsarbetande eller låginkomsttagare — att tvingas stanna hemma för dessa 60 kr. per dag därför att de inte får någon plats i barnomsorgen? Det är faktiskt en ganska viktig fråga. Någon frågade i debatten om vi borgerliga kände misstroende mot kommunalpolitiker. Ja, det är klart att man måste misstro politiker som vill bestämma beträffande alla detaljer i en familjs göranden och låtanden. Från vårt håll vill vi ju att familjen skall få större möjligheter att välja och besluta. Vi tror ändå att den kommunala barnomsorgen kommer att vara bestående. Men vad vi har krävt hela tiden är att det skall finnas fler alternativ, eftersom familjer är så olika. Vi vill inte byta ut det ena mot det andra, men vi vill att människor skall kunna välja och inte enbart luta sig mot politikerbeslut.
Herr talman! Bara några reflexioner så här i slutet av debatten. För det första skulle jag gärna vilja ha svar av Ulla Tillander — även om jag nu inte kan få det i debatten — på frågan om vilka alternativ i barnomsorgen som de borgerliga regeringarna införde under sin period, åren 1976-1982. För det andra vill jag gärna sammanfatta vår kritik mot vårdnadsbidraget. Jag har gjort det många gånger förut, men det är angeläget att föra fram detta igen. Förslaget om vårdnadsbidrag är olyckligt dels därför att det ger mycket litet pengar till de människor det gäller, dvs. föräldrar till små barn, dels därför att finansieringsformen innebär ett rent dråpslag mot barnomsorgen. Man skulle ta 4—4,5 miljarder från statsbidraget till barnomsorgen för att klara detta. Därmed står det helt klart att utbyggnadsmålet är borta — med en sådan avtappning av resurser skulle kommunerna aldrig klara den utbyggnad som de ändå gör sitt allra bästa för att klara. Jag tycker vidare att vi nu skall samla oss kring uppgiften att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning och koncentrera oss på att göra den kraftansträngningen ute i kommunerna. Vi tror att den arbetsgrupp som nu tillsätts skall kunna ge oss sådan information att vi både ute i kommunerna och från statens sida kan skapa den politik som är nödvändig för att nå detta för barnfamiljerna så viktiga mål. Detta är en viktig socialpolitisk fråga. Den har aktualiserat hela frågan om vilken hållning vi skall ha till våra barn och till socialpolitiska åtaganden. För mig är det uppenbart att våra barn är ett samhällsåtagande. Det är vi gemensamt som genom demokratiskt kontrollerad verksamhet skall utforma verksamheten för våra barn. Det måste vara grundstommen också i den barnomsorg som vi nu skall bygga ut till full behovstäckning.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa majoritetsval i Sverige. Frågan föranleds av vad jag anförde i den allmänpolitiska debatten förra veckan. Jag har ingen annan uppfattning i frågan om valsystemet i dag än den jag gav uttryck för i den allmänpolitiska debatten. Jag är anhängare av det valsystem som vi nu har och som grundar sig på en överenskommelse mellan partierna under arbetet med författningsreformen. Och jag upprepar att man bör tänka sig mycket noga för innan man med hjälp av ett nytt valsystem tvingar fram förändringar i partistrukturer. Vad jag sade förra veckan här i kammaren var att om vi inte klarar att i besvärliga tider åstadkomma det samarbete mellan partierna i denna riksdag som det proportionella valsystemet förutsätter, då kommer kravet på majoritetsval att väckas igen. Inte för att, som Per Gahrton antyder i sin fråga, inskränka demokratin, utan för att undvika en parlamentarisk handlingsförlamning som i sin förlängning — och det visar den politiska historien många exempel på — kan komma att hota hela det demokratiska styrelseskicket.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är tacksam för att statsministern är anhängare av det valsystem som vi har och att han inte på något sätt vill inskränka demokratin. I dessa dagar finns det människor som jämför socialdemokratin med de sönderfallande kommunistpartierna i Östeuropa, inte minst på grund av regeringens förslag om strejkförbud. Vi i miljöpartiet har en mycket mer nyanserad bild. Visserligen ser vi ibland ett betongansikte, men det tror jag att också många socialdemokrater gör, vilket även har uttalats offentligt. Men vi ser också ett mjukare och grönare folkrörelseansikte, och det skulle vi gärna vilja locka fram mer av. Därför har vi medverkat till den demokratiska plikt, som Ingvar Carlsson betonade vikten av, som innebär att en vald riksdag måste i besvärliga tider se till att försöka sköta sin uppgift och inte genast kasta sig ini ett nyval, om det går att på saklig grund att få till stånd uppgörelser i parlamentet. Regeringen har ju erkänt att strejkförbudet var en felbedömning. Jag ställer mig ändå litet frågande inför att Ingvar Carlsson i svaret i viss mån förefaller att ha frågan om majoritetsval i bakfickan. Jag vill därför fråga: Är det inte bättre att man ger upp sådana tankar och inleder ett förtroendefullt samarbete med fredsoch miljörörelsen? Då slipper man fundera över majoritetsval och liknande utflykter i det som är mindre demokratiskt.
Herr talman! Eftersom Per Gahrton i dag var mycket nyanserad, vill jag medverka till denna nyansering genom att till kammarens protokoll anteckna följande. I sin fråga säger Per Gahrton att majoritetsval är djupt odemokratiskt. Det är en beskrivning som jag inte kan ställa mig bakom. Det skulle innebära att länder som USA, Storbritannien, Canada, Nya Zeeland och Frankrike är djupt odemokratiska, och det är naturligtvis inte en korrekt beskrivning. Dessa länder är demokratiska, men man har ett valsystem där man mycket starkt har prioriterat att regeringsmakten måste fungera och att den måste vara handlingskraftig. Därför har man sett till att utslagen blir väldigt kraftiga. Om man skall gå över från ett proportionellt valsystem till ett system med majoritetsval, medför detta ett ingrepp i partistrukturen som inger en viss olust. Jag har varnat för tendenser i tiden till att man med detta valsystem inte känner ansvar för att göra de kompromisser som är nödvändiga. Därför måste alla parter anstränga sig att förstå varandra och försöka finna förslag som gagnar landet och medborgarna, och inte finna en minsta gemensam nämnare som gör att det blir urvattnade förslag. Om man lyckas i denna sin föresats, blir det inte aktuellt med någon diskussion om majoritetsval i Sverige.
Herr talman! Det som statsministern nu säger här innebär en utveckling åt rätt håll, att man inte skall behöva ta till sådana metoder om partierna i riksdagen visar sitt ansvar. Vi i miljöpartiet är alltid nyanserade med utgångspunkt från den verklighet som råder. I ett läge där det föreslås majoritetsval och t.o.m. strejkförbud blir vi kanske något mindre nyanserade. I ett läge där förslag om strejk förbud dras tillbaka och majoritetsval framställs snarast som någonting som andra är benägna att ta till blir vi naturligtvis mycket mer nyanserade. Jag vill gärna upprepa min fråga om statsministern också tror att en framtid för den svenska demokratin — och för att vi skall slippa majoritetsvalsresonemang av den här typen — vore ett bättre och djupare samarbete mellan arbetarrörelsen med dess historiska förgreningar och miljöoch fredsrörelsen.
Herr talman! Jag tycker att jag redan har svarat på Per Gahrtons fråga. Jag har inget ytterligare att tillägga.
Herr talman! Lennart Brunander har frågat vad jag kommer att göra för att kompensera idrotten och andra ideella organisationer för den kostnadshöjning som skatteomläggningen förorsakar dem. Bakgrunden till Brunanders fråga är en enkät gjord av Sveriges Riksidrottsförbund i november 1989 bland specialoch distriktsförbund. På Riksidrottsförbundet anser man att siffrornas exakthet kan ifrågasättas. Det är dock odiskutabelt att idrotten berörs av skattereformen. I sitt remissvar inför 1991 års skatteomläggning har man från Riksidrottsförbundet ställt sig positiv till huvudlinjerna för reformen. Samtidigt har man pekat på vissa olägenheter som kan komma att drabba svenskt föreningsliv, om gällande regler förändras. Regeringen har lämnat sitt förslag till lagrådet för granskning. I förslaget har idrottens synpunkter till viss del redan beaktats. Det gäller bl.a. riksskatteverkets rekommendationer om schablonavdrag i inkomstslaget tjänst i samband med idrottslig verksamhet samt beskattning och uttag av socialavgifter i fråga om tävlingsvinster i samband med idrottslig verksamhet. Regeringen har stor förståelse för de synpunkter som kommit från idrottsrörelsen och andra folkrörelser. I lagrådsremissen sägs: ”Enligt min mening bör därför skattereformens effekter för folkrörelserna följas upp med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan analys visa sig att icke avsedda effekter uppkommer är jag självfallet beredd att vidta motverkande åtgärder”.
Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Denna skatteomläggning som har initierats av socialdemokraterna och folkpartiet får ju den effekten för ideella organisationer, idrottsorganisationer och andra organisationer som inte betalar inkomstsskatt att dessa får vara med och betala reformen, men de får inte tillbaka någonting. Detta gör att dessa organisationer förlorar stora pengar, och på det här sättet drabbas idrottsrörelsen väldigt hårt. Det rör sig om ideellt arbetande människor som lägger ner hela sin själ i denna verksamhet. Redan i dag har man problem med att få fram pengar. Nu skall man ha fram ytterligare 500 miljoner. Bostadsministern säger att även Riksidrottsförbundet tycker att siffrorna är osäkra. Ja, det kanske de är, men det kan lika gärna röra sig om mer än 500 miljoner som mindre. Jag tycker därför att det vore viktigt att här få ett besked från bostadsministern om att vi på något sätt skall kompensera idrottsrörelsen för kostnaderna. Det här är betydligt mer än vad staten totalt ger i stöd till idrottsrörelsen. Som sista punkt i svaret tar bostadsministern upp ett citat ifrån lagrådsremissen där det sägs att om något oförutsett inträffar som leder till kostnader, skall man göra något åt det. Att det på grund av momsen blir dyrare att åka, att köpa en mängd saker, att äta på restaurang och att bo på hotell — varor och tjänster som idrottsrörelsen utnyttjar mycket — kan inte vara oförutsett. Hur har bostadsministern tänk klara detta så att inte idrotten tappar mark? Det rör sig om mycket stora pengar, och det kommer att få förödande effekter om ingenting görs.
Herr talman! För det första, Lennart Brunander, utgör de totala statliga medlen som satsas på idrotten nära 800 miljoner. Jag nämner detta för att den korrekta uppgiften skall finnas i riksdagens protokoll, eftersom Lennart Brunander säger att stödet är betydligt mindre än den kostnad som idrottsrörelsen tror att den kommer att ådra sig genom skattereformen. För det andra vill jag säga att det citat jag anförde ur lagrådsremissen inte handlar om oförutsedda händelser. Det handlar om att skattereformens effekter på folkrörelserna skall följas upp med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan analys visa sig att det uppstår icke avsedda effekter, skall man vidta motverkande åtgärder. Det är precis vad som står i remissen. Det är naturligtvis det svar som är möjligt att ge i dag. Varken Lennart Brunander eller jag vet ännu vilka effekterna kan komma att bli. Det är angeläget att man tar reda på detta. Det är precis det som avses med skrivningen i lagrådsremissen. Vi återkommer så småningom med en proposition i skattefrågan. Det här var således lagrådsremissen.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att man inte kan veta exakt vad som kommer att ske och hur stora kostnaderna blir. Men man vet väl ändå så mycket, bostadsministern, att detta kommer att medföra betydande kostnader för idrottsrörelsen, liksom för alla andra ideella organisationer? I lagrådsremissen talas om icke avsedda effekter. Jag tycker att det är en litet konstig skrivning. Man måste vara medveten om att detta medför ökade kostnader. Innan man lägger fram ett sådant förslag borde man därför utröna på vilket sätt man kan kompensera en grupp som man inte vill skall drabbas. Jag hoppas verkligen att regeringen inte vill att idrottrörelsen skall drabbas på detta sätt. 500 milj.kr. — det ligger i alla fall i den storleksordningen — är en bety dande summa för idrottsrörelsen, som redan i dag har ont om pengar. Man kämpar med näbbar och klor för att få ekonomin att gå ihop. Det borde bostadsministern, som själv är verksam i sådan verksamhet, veta.
Herr talman! Jag kommer inte längre i diskussionen med Lennart Brunander i dag än att hänvisa till den skrivning som görs i lagrådsremissen, där regeringen förklarar att man skall följa upp detta och att om effekter som man inte räknat med uppkommer skall man vidta motverkande åtgärder. Det är väsentligt att understryka att regeringen således inte har lämnat folkrörelserna åt deras öde. Vi kommer att noga följa utvecklingen. Idrottsrörelsen påverkas naturligtvis av alla förändringar när det gäller indirekta skatter. Vi har emellertid redan moms på en lång rad tjänster i det svenska samhället. När den infördes eller höjdes — under den borgliga perioden höjdes momsen vid skilda tillfällen — vet jag inte vilka särskilda åtgärder man vidtog. Det är således viktigt och angeläget att understryka att vi talar om en stor skattereform. I den mån idrottsrörelsen och andra folkrörelser drabbas skall vi titta på det.
Herr talman! I detta fall blir det en väsentlig skillnad i förhållande till andra förändringar av momsen eller andra skatter. Man genomför en sänkning av inkomstskatten så att människor skall få mer pengar att röra sig med. Sedan tar man tillbaka en del genom att höja momsen. Idrottsföreningarna och andra föreningar har däremot ingen möjlighet att få någon lättnad i sin ekonomi genom minskningen av inkomstskatten. Därför blir detta så fel och slår så hårt mot dem. Det borde stå ganska klart att man redan i ingångsskedet borde ha haft något förslag som ger idrottsrörelsen en möjlighet. Vi har t.ex. talat om möjligheten att ge idrottsrörelsen del av de statliga spelen. Det är ett sätt att förbättra idrottsrörelsens ekonomiska situation, som borde kunna aktualiseras i detta sammanhang. Jag är tacksam om regeringen ändå har ögonen öppna. Jag hoppas att detta meningsutbyte ändå skall resultera i att regeringen inte släpper frågan.
Herr talman! Vi har, som jag nu för tredje gången vill understryka, redan gett uttryck för detta i lagrådsremissen. Får jag sedan bara säga till Lennart Brunander i det här sammanhanget att när det gäller de tankegångar som man från tid till annan redovisar om att idrottsrörelsen skall få del av de statliga spelen, i detta fall av Tipstjänsts verksamhet, är det naturligtvis fråga om samma form av pengar. Det är pengar som annars går in i statskassan, som man skall ge idrotten. Jag tycker att idrottsrörelsen är en så pass viktig folkrörelse att det är i denna kammare som man skall diskutera stödet till idrotten. Idrotten skall som folkrörelse inte vara beroende av svenska folkets vilja att tippa och be driva andra former av spel, utan den skall ha sina anslag genom i demokratisk ordning fattade beslut i rikdagen.
Herr talman! Jag är tacksam för att bostadsminister Lönnqvist tycker att idrotten är så viktig att man måste fatta beslut i riksdagen. Det har jag inget emot. I så fall borde man dock göra det och lägga fram förslag så att idrottsrörelsen kan klara sin ekonomiska situation. Jag tycker inte att bostadsministerns resonemang riktigt går ihop med det skatteförslag som har lagts fram. Jag tycker att skrivningen i lagrådsremissen är mycket vag. Man talar om något som man egentligen redan borde veta och som man också borde ha ett recept för hur man skall åtgärda. Idrottsrörelsen är verkligen inte betjänt av att bli behandlad på det här sättet. Det är väsentligt om vi kan få ett besked från bostadsministern om att det här kommer att åtgärdas så att idrottsföreningarna ute i landet kan andas ut.
Herr talman! Jag hänvisar till lagrådsremissens text, och jag vill bara understryka att Lennart Brunander så småningom får möjlighet att diskutera denna fråga när den kommer till riksdagen.

Herr talman! Stig Bertilsson har frågat om jag är beredd att tillsätta en utredning om de ideella föreningarnas totala skatteoch avgiftssituation och om jag är beredd att vidta åtgärder som motverkar effekterna för idrottsrörelsen av skatteomläggningen. Vid behandlingen av vissa lotterifrågor i riksdagen i november 1989 uttalade riksdagen att det med hänsyn till vikten av att idrotten även i fortsättningen har en självständig ställning i förhållande till samhället måste ankomma på idrottsrörelsen att väcka frågan hos regeringen om en sådan utredning. Vid behandlingen av förslaget om en utredning vid riksidrottsmötet i Östersund i november 1989, avslogs med bred majoritet förslaget om en parlamentarisk utredning. Frågan har sedan dess inte aktualiserats av Riksidrottsförbundet. Beträffande andra delen av Stig Bertilssons fråga vill jag hänvisa till mitt svar tidigare i dag till Lennart Brunander. Som framgår därav har regeringen stor förståelse för de synpunkter som kommit från idrottsrörelsen och andra folkrörelser rörande nästa års föreslagna skatteomläggning. I lagrådsremissen sägs: ”Enligt min mening bör därför skattereformens effekter för folkrörelserna följas upp med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan analys visa sig att icke avsedda effekter uppkommer är jag självfallet beredd att vidta motverkande åtgärder.”
Herr talman! Av statsrådets svar får man, med all respekt, intrycket att han inte vill ta itu med, eller att han tar lätt på, den allvarliga situation som Sveriges alla ideella föreningar, inte minst idrottsföreningarna, befinner sig i. Det tycker jag är förvånande, eftersom statsrådets förankring i idrottsrörelsen är väl känd. När statsrådet nu försöker förringa effekten av skatteomläggningen genom att hänvisa till en lagrådsremiss verkar det som om det kanske inte tidigare har nått fram till honom att de stora kostnadsökningar som han nyligen debatterade med Lennart Brunander kommer att ske. Apropå vad detta betyder för idrottsföreningarna och andra föreningar kan jag säga att om man skulle kompensera de stora skatteökningarna, motsvarar det en ökning av LOK-stödet med sex gånger jämfört med det belopp som gällde för 1989. Inom föreningslivet och inom idrotten är man verkligen oroad över utvecklingen. Jag skall be att få citera ur det senaste numret av idrottsrörelsens egen tidning, Svensk idrott, där chefredaktören Anders Magnusson har skrivit följande: ”-—--applåderna har definitivt tystat. Beräkningar tyder på att idrottsrörelsen årligen kan komma att förlora upp till en halv miljard på skatteomläggningen. Svindlande belopp. Det betyder att landets 20000 redan hårt pressade idrottsföreningar bara under 1990 förlorar i genomsnitt 25 000 kronor var. —-—-— Idrottssverige vill ha svar. När och hur tänker regeringen kompensera idrotten för effekten av skatteomläggningen ?” Den sistnämnda frågan har idrottsministern alldeles nyss diskuterat med Lennart Brunander. Vore det inte lämpligt, idrottsministern, att nu vidta åtgärden att allra först tillsätta denna utredning? Förutsättningarna för idrotten och föreningslivet har förändrats markant jämfört med den tidpunkt när beslutet fattades i Östersund 1989 i och med skatteomläggningen. Jag tycker att idrottsministern skall ta initiativet och tillsätta den här utredningen.
Herr talman! För det första vill jag med skärpa tillbakavisa påståendet att regeringen skulle ta lätt på folkrörelsernas situation. Vi har på olika sätt kraftigt förbättrat möjligheterna för folkrörelsernas arbete, och det tänker vi fortsätta med. För det andra vill jag klargöra att omfattningen av den påverkan som framför allt höjningen av den indirekta skatten på resor kan få måste kartläggas, precis som det står i lagsrådsremissen, innan man tvärsäkert kan uttala sig om effekterna. Det är just det som regeringen ämnar göra, och därefter skall den ta ställning till hur man skall kunna vidta motverkande åtgärder. För det tredje vill jag understryka att denna kammare har sagt att man är intresserad av en utredning på det här området under förutsättning att idrottsrörelsen begär en sådan. Jag var närvarande vid riksidrottsmötet i Östersund. Det fanns en mycket kraftig majoritet för att man inte skulle begära en utredning, utan dessa frågor skulle hanteras på sedvanligt sätt. Idrottsrö relsen är i dag inte intresserad av en utredning. Det vore då fel av mig att dels gå emot vad riksdagen har sagt om att tillsätta utredningen, dels gå emot idrottsrörelsens egen uppfattning. För det fjärde kan jag konstatera att idrottsrörelsens remissvar på skatteutredningen, och idrottsrörelsens enkät om effekterna av den, presenterades just vid riksidrottsmötet i Östersund. Det var inte något som var okänt. Det som var okänt var att regeringen redan i lagrådsremissen tagit till sig en del av de synpunkter som idrottsrörelsen förde fram i sitt remissvar.
Herr talman! Vidden av de förändringar som skatteomläggningen medför var okända för delegaterna i Östersund. Nu har man uppmärksammat vad det här betyder. Man jämför den uppräkning av LOK-stödet med en krona eller två som regeringen nu är beredd att göra med kostnaderna som man nu i stället får på grund av den här omläggningen. Förutsättningarna har radikalt förändrats, idrottsministern. Det finns en utomordentligt god grund för att idrottsministern tar initiativ till en utredning. Det handlar inte bara om pengar till föreningslivet. Man kan ta som exempel de nya uppgifter som föreningslivet får när det gäller att redovisa moms och skatter i utvidgad mån. Det handlar om att redovisa arbetsgivaravgifter på redan små inkomster och kontrolluppgifter på mindre priser och annat. Detta förändrar föreningslivets situation. Jag tycker inte att idrottsministern stillatigande skall åse det.
Herr talman! Som jag tidigare sade är en del av dessa problem åtgärdade i lagrådsremissen. Bl.a. gäller detta den sistnämnda uppgiften om skyldighet att lämna kontrolluppgifter för mindre priser vid idrottstävlingar. Där har alltså en förändring gjorts i förslaget i förhållande till det som idrottsrörelsen utgick ifrån i sitt remissyttrande. I det här sammanhanget vill jag vidare säga att den utredning som Stig Bertilsson nu tycker att jag skall tillsätta är precis den utredning som riksidrottsmötet sade nej till. Jag utgår från att idrottsrörelsen hör av sig om man ändrar sin inställning, och då är jag naturligtvis beredd att ompröva min inställning till utredningen. En annan sak som jag vill påpeka är att regeringen i lagrådsremissen säger att vi nu skall följa upp och analysera skattförslagens effekter för folkrörelserna, och då även för idrotten. Det kommer vi att göra. Resultatet av detta kommer att ligga till grund för de ställningstaganden som kommer att göras när det gäller att sätta in, som det står i lagrådsremissen, motverkande åtgärder.
Herr talman! Jag tycker inte att regeringen skall vänta på att idrottsrörelsen hör av sig. En utredningen skulle kunna förändra och förbättra förutsättningarna när det gäller inkomster för föreningslivet som helhet och för idrottsrörelsen. Utred möjligheten till utvidgade lotteritillstånd, sänkta skatter på bingoinkomster, slopade reklamskatter och annat. Det finns mycket att göra här, idrottsministern.
Herr talman! Jag har respekt för riksdagens beslut, som var kopplat till att idrottsrörelsen ville ha en sådan utredning. Jag har respekt för idrottsrörelsens förmåga att självständigt ta ställning och framföra sina krav. Riksidrottsmötet har med stor majoritet avvisat tanken på en utredning. Stig Bertilsson begär nu att jag skall gå emot både riksdagen och idrottsrörelsen och tillsätta utredningen. Det kommer jag inte att göra.
Herr talman! Riksdagens beslut var baserat på helt andra förutsättningar, och framför allt på en helt annan skatteoch avgiftssituation, för svenskt föreningsliv och svenskt idrottsliv än de nuvarande. Förutsättningarna har ändrats.
Herr talman! Om riksdagen anser detta förutsätter jag att riksdagen kommer med en ny framställning till regeringen om tillsättande av utredningen. Jag utgår också ifrån att Riksidrottsförbundet, om det delar Stig Bertilssons uppfattning, i så fall kommer tillbaka. Jag kommer inte att initiera tillsättandet av en utredning och gå emot de beslut som såväl riksdagen som riksidrottsmötet har fattat.
Herr talman! Jag tycker att detta är bekymmersamt. Jagt anser inte att regeringen skall vänta på en riksdag som nu dessutom har fullt upp med att diskutera regeringsfrågan.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat jordbruksministern om regeringen anser att det är lämpligt att anlägga fritidshusområden så nära ladugårdar att jordbruksföretagens möjligheter att fortleva och utvecklas helt eller delvis förstörs och — om regeringen inte anser detta — vad regeringen avser att göra för att så inte sker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Planoch bygglagens bestämmelser om var ny bebyggelse kan lokaliseras ger ett skydd mot det slags intrång som Roy Ottosson avser. Några fastställda gränser i meter för hur nära tillkommande bebyggelse kan tillåtas finns inte. Detta får avgöras från fall till fall. Naturvårdsverkets rekommendation är en av de faktorer som får bilda underlag för denna bedömning. Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för tillämpningen av planoch bygglagen. Det ankommer således i första hand på dem att beakta att jordbruksdriften inte störs av att ny bebyggelse lokaliseras för nära ladugårdar o.d. Jag utgår ifrån att de tar erforderliga hänsyn i dessa fall. I regeringens behandling av enskilda ärenden har frågan också förekommit. Så sent som den 23 november i fjol upphävde regeringen ett byggnadslov för ett fritidshus, eftersom det var avsett att placeras för nära ekonomibyggnaderna på ett jordbruk.
Herr talman! Detta kan förefalla vara en liten fråga. Men för ett mindre jordbruk, ett familjejordbruk i Norrlands inland t.ex., kan det vara direkt avgörande inte bara för familjen utan kanske också för bygden, om man skulle råka ut för att fritidsbebyggelse kommer för nära. Om människor störs av den lukt som kommer från en ladugård, från gödselstacken osv., kan det faktiskt leda till, och har lett till i vissa fall, att jordbrukaren får sluta med boskapsskötsel. Underlaget för att överleva på jordbruket försvinner därmed. Man kan som bekant inte klara sig på spannmålsodling i Norrland. Det är riktigt som ministern säger att det inte finns fastställda gränser. Men det finns rekommendationer. Rekommendationen var tidigare 200 meters avstånd, men naturvårdsverket har skärpt rekommendationen till 500 meter. Men detta har inte hörsammats något vidare. Man känner inte till detta runt om i landet, och i flera fall har lantbruksnämnderna klart uttalat att man i alla fall utgår från en gräns på 200 meter. Det är en rekommendation, men det fungerar i praktiken som en gräns när man ute i landet diskuterar denna fråga. Det finns alltså all anledning för regeringen att markera detta och gå ut med anvisningar eller åtminstone information om att man bör följa 500-metersgränsen i första hand. Jag noterar också att det har kommit enskilda fall för regeringens prövning där man gått emot givna byggnadslov. Också det är väl ett tecken på behovet av att den här informationen går ut. Att det har blivit mer aktuellt under senare tid hänger ju ihop med att man i glesbygden satsar på turism. Då vill man gärna utnyttja just de attraktiva markerna vid sjöar eller öppna landskap, ofta nära jordbruken. Anser verkligen inte ministern att anvisningen om 500-metersgränsen bör skärpas för att undvika denna typ av konflikter och problem?
Herr talman! Jag har stort förtroende för kommunernas möjligheter att tillämpa planoch bygglagen. Vi har kommunal självstyrelse i vårt land, och den skall vi vara rädda om. Det innebär att kommunen, som har diverse problem nära inpå sig, har att fatta besluten. Planoch bygglagen är ett bra instrument för kommunernas möjlighet att fatta väl underbyggda och väl fungerande beslut i planoch byggnadsfrågor. Jag utgår som sagt ifrån att kommunerna har möjlighet att göra denna bedömning, så att de kommer till rätta med den gränsdragning som Roy Ottos son berört och som naturligtvis, om man tar till för snävt, kan vålla problem. Trots allt är det kommunen som lever närmast problemen som bäst kan väga samman jordbrukets och fritidsbebyggelsens behov. Om naturvårdsverket givit rekommendationer som är dåligt kända, bör man naturligtvis se till att de rekommendationerna blir kända för dem som har att tillämpa lagstiftningen. Om det finns ett vakuum i det avseendet, är jag naturligtvis beredd att med planoch boverket ta upp frågan om att verket i så fall bör sprida dessa informationer.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet. Bättre information var en av de saker som jag ville åstadkomma genom att ställa denna fråga, så att det hela blir mer känt och tillämpningen blir bättre än hittills. Jag vill bara påpeka att det finns fall där just kommunledningen driver frågan om fritidsområden som inkräktar på jordbrukarnas möjlighet att bedriva sin näring. Det är alltså inte alltid man kan lita på kommunerna, så att säga. Det är bra med riktlinjer som är tydliga och klara och som gäller för hela landet såsom handledning för kommunerna så att de vet vad de skall hålla sig till. Jag vill också nämna det faktum att jordbrukare är en allt större sällsynthet i stora delar av landet och naturligtvis är underrepresenterade i kommunfullmäktige och i kommunstyrelser. Det är därför inte alltid deras synpunkter förstås ordentligt. Också därför är det viktigt för de centrala myndigheterna att ha tydliga anvisningar som kommunerna kan följa.
Herr talman! Jag utgår fortfarande från att landets kommuner, med det kunnande och den kompetens de besitter, har möjligheter att hantera planoch bygglagen på ett från kommuninvånarnas perspektiv bra sätt. Vidare kan ju den enskilde som är missnöjd med det sätt på vilket kommunen handlagt en fråga föra denna fråga vidare till såväl regionala organ som regeringen.
Herr talman! Ja, visst finns alltid möjligheten att överklaga, och det är tur det. Problemet är bara i detta fall att dessa småbrukare måste göra ganska stora investeringar. Därför måste de ha långsiktighet i sitt arbete. Ofta är det så mycket arbete med dessa överklagningsärenden att de helt enkelt inte har tid att ägna sig åt dem. Då är det bättre för dem att sluta sin verksamhet och ta en vanlig anställning. Man skall inte lita alltför mycket på den ventilen. Det är bättre att ge bra och tydliga anvisningar som gör att man kan undvika problemen från början.

Herr talman! Jag vill gärna tacka utrikesministern för hans mycket fylliga svar på min fråga. Jag tror att det svaret har betydelse för våra förbindelser med Rumänien. Jag kan egentligen nöja mig med att säga detta, eftersom jag är mycket nöjd med svaret. Det dyker nu upp många olika politiska krafter. Vad de står för kan vara svårbedömbart. En del kallar sig socialdemokrater, andra bondepartister, andra reformkommunister. De orden täcker dock inte samma verklighet som vi är vana vid här i landet. Jag tror att vi skall iaktta en viss försiktighet i våra bedömningar. Det viktiga är att dessa demokratiska revolutioner i Östeuropa har inträffat. Det är en historisk process utan motstycke i vår moderna tid. Vissa historiker har jämfört detta med den enorma revolutionsprocessen i Europa 1848 och sagt att det egentligen inte har inträffat någonting av samma omfattning sedan dess, förrän denna revolutionära process satte i gång i höstas, mycket tack vare generalsekreterare och president Gorbatjovs reformpolitik. Jag tror att det är viktigt att vårt land försöker utveckla goda förbindelser med alla dessa nya regeringar som uppstår och att vi försöker hålla breda kontakter med olika politiska krafter och inte har några förutfattade meningar. Jag vill än en gång tacka utrikesministern för svaret. Jag är nöjd med det.

Herr talman! Jag har ofta uppskattat att utrikesministern inte visar någon enorm diplomatisk räddhåga utan allt som oftast är beredd att sjunga ut mot förtryck och diktatur. Det tycker jag är mycket bra. Min fråga är inte heller föranledd av någon stark kritik. Jag tyckte att det fanns anledning att diskutera våra förbindelser med Rumänien och gärna med övriga östeuropeiska länder. Jag blev litet fundersam över det uttalande som Sten Andersson har gjort. Som jag sade tidigare tror jag att man måste vara försiktig just nu i sina bedömningar av de nya politiska krafterna och inte minst av vad som sägs i olika intervjuer och tidningsartiklar. Mitt huvudsyfte med frågan var att få ett klarläggande från utrikesministern att vi önskar utveckla våra förbindelser med de nya demokratiska krafterna. Jag är nöjd med svaret.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som har en positiv grundton. Det var ganska fantastiska saker som utspelades med en formlig kampanj i pressen: hemlig PLO-chef greps av säpo, säpo — eller var nu läckorna kommer ifrån — läcker ut att man tror att PLO på regional nivå för ett dubbelspel och att dess underrättelsetjänst i flera fall direkt har understött terrordåd, säpochefen sä ger att han driver sin utredningsverksamhet oberoende av den svenska utrikespolitiken osv. Till slut efter ett par dagar rinner det hela ut i sanden. Samtidigt vet man att Israel med jämna mellanrum försöker driva propaganda för att underminera förtroendet för PLO. Det är ingen hemlighet. Det kommer öppet från den israeliska ambassaden. Jag skulle därför ändå vilja fråga om man inte på UD ibland funderar över vad som ligger bakom sådant här — utan att på något sätt tumma på tryckfrihet och yttrandefrihet. Funderar man inte över om det kan ligga en politisk medveten verksamhet bakom? Det borde föranleda vissa funderingar inom utrikesdepartementet. På min andra delfråga har utrikesministern svarat klart ja. Det är mycket positivt att man inte på någon sätt har förändrat eller trappat ned sin inställning till PLO. Det hade jag naturligtvis inte väntat mig heller. Men läget är sådant att detta måste upprepas om och om igen. Jag vill ändå väcka en fråga som tas upp ibland, om det inte snart är dags att i någon form trappa upp PLO:s status i Sverige.

Herr talman! Det senaste måste jag verkligen tolka positivt, att utrikesministern inte är främmande för att höja PLO:s status i någon form. Då inväntar vi det lämpliga ögonblicket. När det gäller den andra delen av min fråga finns det ett bekymmer, och det är att vi har svårt att diskutera dessa säpofrågor öppet, eftersom så mycket är sekretessbelagt. Jag får väl försöka läsa in i den sista meningen i svaret på den frågan att de reviderade riktlinjer som utarbetats för säkerhetspolisens verksamhet självfallet styrs bl.a. av hänsyn till Sveriges utrikespolitik. Jag hoppas att det har gått hem hos de säkerhetspoliser som har att genomföra detta.

Herr talman! Ing-Britt Nygren och Håkan Hansson har ställt interpellationer om kommunernas miljöansvar resp. om säkerheten m.m. vid Greifswaldsreaktorerna. På grund av svårigheter att finna en lämplig tid för interpellanterna och mig att träffas i denna kammare kan jag tyvärr inte besvara interpellationerna inom den föreskrivna tiden. Vi har därför kommit överens om att jag skall besvara Ing-Britt Nygrens interpellation vid ett senare tillfälle. På samma sätt har en överenskommelse träffats om att jag skall besvara Håkan Hanssons interpellation den 9 mars. Detta har den fördelen med sig att jag får möjlighet att till interpellanten och riksdagen lämna en mer fullständig beskrivning av förhållandena vid Greifswaldsreaktorerna än vad som annars hade varit möjligt.
Herr talman! Ulla Orring har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att höja standarden på det statliga ledsystemet i Västerbottens län. Låt mig först få säga att jag delar Ulla Orrings uppfattning att ledsystemet är av stor betydelse för tillgängligheten i fjällvärlden, också i Västerbotten. Medel för underhåll av det statliga ledsystemet anvisas under anslaget till vård av naturreservat m.m. och hanteras av naturvårdsverket. Medlen under anslaget används även för skötsel av landets naturreservat. Det är naturvårdsverkets uppgift som central naturvårdande myndighet att bedöma hur stora resurser som bör avsättas för underhåll av det statliga ledsystemet i varje län inom ramen för de medel som anvisas av riksdagen. Vad gäller särskilda regionala insatser för Västerbotten disponerar länet för innevarande budgetår 105 milj.kr. i särskilda glesbygdsmedel. Dessa medel kan även användas för insatser för turism och friluftsliv. Hur det regionala stödet används är en fråga för länsstyrelsen att besluta om.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Svaret har visserligen dröjt ett par månader, men frågan är ju lika aktuell i dag. Anledningen till att jag ställer frågan är: Hur skall vi öka tillgängligheten till norra Europas sista vildmark? Hur skall det vara möjligt att utveckla turismen och göra det möjligt för människor att nå fjällvärlden? Och på vilket sätt vill regeringen satsa på det rörliga friluftslivet som ingår som en viktig del i vår miljöpolitik? Jag menar att ett väl utbyggt och ett väl underhållet fjälledssystem med raststugor skall skapas. Därmed skapas också sysselsättningstillfällen för ortsbefolkningen. Av svaret framgår att statsrådet och regeringen delar denna uppfattning. Men sedan går våra åsikter isär. Jag anser att man inte enbart kan avsätta stora naturvårdsområden — inom t.ex. Sorsele kommun är mer än 80 26 naturskyddsområden — utan att samtidigt öppna dessa områden för vanliga nutidsmänniskor. Fru statsråd, jag anser att det ligger i nationens intresse att man satsar på detta, eftersom hela fjällområdet är utpekat som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Jag vill ännu en gång påpeka för statsrådet att det nuvarande anslaget inte räcker. Norrbotten har ju fått extra anslag. I Västerbotten finns 50 naturreservat, tre naturvårdsområden och dessutom ett tiotal barrskogsområden som är skyddade. Vindelfjällens naturreservat är väl känt.